Herr talman! Jag uppfattar det så att regeringens mening är att om tjänstemän framöver går ut i konflikt, så skall LO-medlemmar icke kunna permitteras. Detta är ett glädjande framsteg, och vi får då hoppas att regeringen arbetar intensivt för det här och att kommittén lägger fram sina förslag. — Som det har varit nu kan det ju inte fortsätta. Rätten att permittera utan lön är en principfråga, som man säger att det är arbetsmarknadsparternas sak att handlägga; det är förenat med problem att trampa in på ett område som är förbehållet parterna. Det är klart att det är ganska bekvämt för regeringen att inta den inställningen. Men i de flesta fall är det arbetarparten som utsätts för detta, och det är Svenska arbetsgivareföreningen som utnyttjar möjligheterna i lagen till att innehålla intjänad lön. Utgångspunkten måste väl vara den, att vill man ha jämbördiga förhållanden —- vilket man i andra fall talar om — så bör man väl se till att arbetarna kan få ut den lön som de har tjänat in. Hur ställer sig arbetsmarknadsministern till denna princip? Jag hoppas att jag får ett lika positivt svar på den frågan som jag tidigare fått.
Herr talman! I denna konkreta fråga vill jag svara som jag gjorde förra gången, nämligen att min uppgift här inte är att kvälja dom. Här har arbetsdomstolen fällt ett utslag. Frågan har dock principiell räckvidd. Den bör tas upp i ett större sammanhang, varvid det bör undersökas om det för parternas vidkommande alls skall lagstiftas om hur stridsåtgärderna skall hanteras. Hittills har vi varit överens om att det är parterna själva som skall hantera den frågan, och detta är förstahandsutgångspunkten också i fortsättningen.
Herr talman! När domarna har fällts har man utgått från de lagar vi har och som arbetsdomstolen dömer efter. Men det är väl inte omöjligt för en regering och en arbetsmarknadsminister att medverka till att ge lagstiftningen det innehållet att arbetsdomstolen inte dömer så i fortsättningen som den gjort i det här fallet. — Det är ju det man efterlyser. Skall man ha en princip som säger att parterna skall vara jämbördiga, måste man väl också leva upp till den principen. Det var den huvudfrågan som jag ville ha ett svar på, men den frågan glider arbetsmarknadsministern undan. Eller vill man — för det fall att parterna inte kommer överens — medverka till att lagstiftningsvägen gripa in i den här frågan?

Herr talman! Olle Östrand har med anledning av Stora Kopparbergs Bergslags AB:s och Billerud Uddeholm AB:s erbjudande om förvärv av AB Iggesunds Bruks aktier frågat mig om jag i förväg blev informerad om företagens planer, om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra att strukturförändringar inom skogsindustrin sker på ett slumpartat sätt samt om jag inte anser att det nu är hög tid att lägga fram en genomarbetad strukturplan för svensk skogsindustri. Jag blev informerad om det planerade förvärvet samma dag som det offentliggjordes. I samband därmed blev jag även informerad om att företagen avsåg att begära befrielse från realisationsvinstbeskattning för de aktieägare som innehaft sina Iggesundsaktier under längre tid än två år. Vid prövning av frågan om skattebefrielse, som görs av regeringen, tas hänsyn till förvärvets allmänna effekter på industristrukturen. Jag har i den industripolitiska propositionen redogjort för min syn på statens roll i skogsindustrins strukturomvandling. Där sägs att företagen har det primära ansvaret för branschens utveckling. I det nu aktuella fallet har jag erfarit att Stora Kopparberg och Billerud, bl.a. med hänsyn till reaktionen från de anställda i Iggesund, beslutat avvakta resultatet av en intern utredning inom Iggesund om fördelarna av olika utvecklingsalternativ för företaget. Det nu aktuella fallet föranleder inte någon förändring i den allmänna inställning till statens roll i skogsindustrins strukturella utveckling som har kommit till uttryck i den industripolitiska propositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det är egentligen, mot bakgrund av vad som hänt i fallet Iggesund, förvånande att industriministern inte är beredd att vidta några som helst åtgärder för att förhindra en upprepning. Det visar hur maktlöst samhället egentligen är när kapitalet utifrån sina egna snäva ekonomiska utgångspunkter strukturerar den svenska skogsindustrin utan hänsyn till vare sig samhället, de anställda eller berörda kommuner. Det är egentligen ett skrämmande skådespel som har pågått under maj månad och utspelats inför öppen ridå om makten över Iggesund. Trots detta säger industriministern att det är företagen som har det primära ansvaret för branschutvecklingen. Sedan är det inte riktigt som industriministern säger att Stora Kopparberg avvaktar med den här affären med hänsyn till reaktionen från de anställda i Iggesund. Redan på ett tidigt stadium sade de anställda nej till fusionen. Men trots detta startade maktkampen om Iggesund mellan Stora Kopparberg och SE-banken å ena sidan och MoDo och Handelsbanken å den andra. Under kort tid bytte 3026 av Iggesunds aktiestock på 3,5 miljoner aktier ägare. Nu verkar det som om MoDo avgått som segrare. Det är mot den bakgrunden som Stora Kopparberg har dragit sig tillbaka. Men MoDo har avgått som segrare till ett mycket högt pris. Man har köpt aktier till överkurser, som nästan varit svindlande. Detta har naturligtvis berikat enskilda, framför allt större aktieägare. Men samtidigt är det många små aktieägare som med fullt fog kan känna sig lurade. Det här aktualiserar naturligtvis en översyn av bl.a. de svenska börsreglerna. Men om nu den här affären hade genomförts vet man över huvud taget inte vilka konsekvenser detta hade fått för Iggesund eller för strukturen inom skogsnäringen över huvud taget i Hälsingland. Man vet inte heller i dag vilka konsekvenser MoDo:s ökande inflytande kommer att få för de anställda i Iggesund. Det här är, som jag ser det, helt oacceptabelt. Det är mot den bakgrunden som jag menar att det är så viktigt att vi får en strukturplan för hur skogsnäringen skall se ut i vårt land. Vad som hänt i fallet Iggesund berör en region med 150 000 människor. Mot den bakgrunden är det egentligen skrämmande att industriministerns svar andas en sådan uppgivenhet.
Herr talman! Olle Östrand tycker att det är skrämmande att vi inte ingripit i en fråga som inte är någon reell fråga, eftersom företagen ju har tagit tillbaka sitt erbjudande eller i varje fall avvaktar den interna utredning som skall ske i Iggesunds regi. Det är förvisso mycket att säga i den här affären. Men som Olle Östrand själv antydde finns det anledning att förvänta sig att de ansvariga börsmyndigheterna ser över den etiska delen av affären. Det har jag ingen anledning att kommentera här — det må ankomma på börsstyrelsen att ta ställning i sådana frågor. Ur regeringens synpunkt är det självfallet så att frågan inte längre är aktuell, eftersom företaget inte har för avsikt att söka befrielse från realisationsvinstbeskattning, något som är den formella anledningen för regeringen att ta upp en fråga av den här karaktären till behandling. Sedan kommer Olle Östrand in på frågan om en övergripande strukturplan för skogsindustrin. Det är en fråga som ofta diskuteras här i kammaren. Lika litet i det här fallet som i något annat sammanhang är det befogat att regeringen sätter sig i företagsstyrelsernas ställe och bestämmer över hur företagen skall agera. Det är inte politikernas ansvar och det är inte regeringens ansvar att bestämma hur företagen rent affärsmässigt skall sköta sin verksamhet. Den uppgiften åvilar företagen, som också har att ta ansvaret för sitt agerande.

Herr talman! Visserligen är den här enskilda affären överspelad men principen kvarstår: Skall det gå till på det här sättet vid företags förvärv i Sverige, att företag, enskilda, ekonomiska maktgrupper utan hänsyn till vare sig de anställda, samhället eller de berörda kommunerna strukturerar om den svenska skogsindustrin? Den här gången gällde det Iggesund i Gävleborgs län, en annan gång kan det gälla en annan del av landet, där sådana här strukturförändringar kan få väldigt stora konsekvenser för hela kommuner och hela regioner. Därför måste det vara en förstahandsuppgift för en industriminister att se till att han får ett helt annat inflytande över frågor av detta slag. Det måste väl sammanfalla med samhällets intentioner att de demokratiskt valda organen får ett helt annat inflytande på strukturfrågor över huvud taget inom svensk industri.
Herr talman! Har Olle Östrand tänkt över sin propå? Den innebär ju att vi skulle ha en annan form av samhällsekonomi i det här landet, en centralstyrd planhushållningsekonomi. Det vore mycket bekvämt för företagsledningarna och styrelserna, därför att allt ansvar skulle lyftas över på politikerna. Det vore naturligtvis angenämt från många synpunkter, men jag tror att vi skall betacka oss för den typen av industriell verksamhet, av näringsverksamhet. Från effektivitetssynpunkt och för ansvarsfördelningen i samhället skulle den vara en parodi på rationell organisation.
Herr talman! Det är inte fråga om att vi skall införa något annat samhällsekonomiskt system i vårt land. Vad det är fråga om är att demokratiskt valda organ skall få inflytande över vad som händer i de olika regionerna i vårt land. Det är väl ändå regering och riksdag som har det yttersta ansvaret för näringspolitiken, för industripolitiken och för regionalpolitiken. Samhället har ju det yttersta ansvaret för att människorna har ett arbete. Skall vi utöva det ansvaret, måste vi också skaffa oss inflytande över denna typ av fusioner.

Herr talman! Olle Wästberg i Hofors har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att ersättningsindustrier kan skapas i Hofors kommun. Bakgrunden till frågan är att kommunens dominerande arbetsgivare, SKF Steel AB, nyligen informerat om planer på åtgärder för att minska personalen med ca 200 tjänstemän under en tvåårsperiod. Företaget arbetar i en bransch med mycket hård konkurrens, där kravet på att överleva förutsätter fortlöpande rationaliseringar. Det är då väsentligt att alla berörda parter tar sitt ansvar för att medverka till att skapa ny sysselsättning för övertalig personal. Enligt vad jag erfarit har kommunen och företaget bildat ett bolag som med stöd från länsmyndigheterna initierar och stöder nya företag och projekt som kan etableras i kommunen. Härigenom har viss ny sysselsättning skapats i Hofors. Detta har dock hittills inte varit tillräckligt för att kompensera minskningen av sysselsättningen vid stålverket. En ansökan från Hofors kommun om stöd till ett kommunalt industrihus bereds f. n. i regeringskansliet. Hofors kommun tillhör stödområde 3. Årets riksdagsbeslut om regionalpolitiken innebär, att regeringen har fått fullmakt att i vissa fall lämna stöd till kommunala industrilokaler även om kommunen inte ligger inom stödområde 4 samt att temporärt lämna ett förstärkt stöd till en nivå som motsvarar stödområde 4. Riksdagen har särskilt angivit ett behov av sådana insatser i kommuner i Bergslagen med strukturproblem inom stålindustrin och gruvnäringen. Hofors kommun har f. n. svåra problem. Med hänsyn till att sysselsättningen i kommunen har minskat under en följd av år och väntas fortsätta att minska är jag för min del beredd att se positivt på frågor om stöd enligt gällande regler till industrilokaler och andra angelägna projekt. Med ett sådant vidgat stöd bedömer jag att möjligheterna att åstadkomma lösningar på sysselsättningsproblemen i Hofors kommun kan öka.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga, som jag finner vara det mest positiva som getts från industriministern under de år vi uppvaktat honom om ökat statligt stöd till Hofors kommun för sysselsättningsbefrämjande åtgärder. Som framgår av min fråga och som också industriministern nämner kommer 200 jobb att försvinna ytterligare i Hofors kommun. Jag vill ge en liten bakgrund till den oro vi hyser i kommunen för framtiden. Ser man till utvecklingen under senare år finner man att SKF minskat antalet anställda med drygt 600 sedan 1975. I huvudsak har detta skett på den kollektiva sidan. Ser man till situationen för dagen finner man att den nedåtgående trenden fortsätter, emedan antalet anställda under innevarande år fortsatt att sjunka med ca 60 personer. Om nu ytterligare 200 anställda på tjänstemannasidan skulle försvinna, så kommer detta att skapa mycket besvärande problem för den redan hårt utsatta kommunen. En nedgång med 200 anställda är kanske ingen stor fråga för en industriminister i dagens Industrisverige, men jag vill försäkra att det för ett brukssamhälle som Hofors är ett direkt hot mot den kommunala ekonomin och servicen. Jag vill nämna att kommunens bostadsstiftelse f. n. har ca 200 tomma lägenheter som kostar kommunen och staten stora pengar. Enligt gjorda beräkningar kommer antalet tomma lägenheter att tredubblas fram till 1985, om befolkningsutvecklingen fortsätter som den gjort under senare år. Enligt min mening måste ett mer aktivt statligt stöd till, i alla avseenden, för att stoppa den negativa trenden. Kommunen tål ej någon ytterligare nedgång i befolkningen, eftersom antalet invånare har minskat med ca 2 500 eller 15,6 20 sedan 1970. Ser man till de tre fyra senaste åren, så kommer man fram till att befolkningsminskningen var bland de högsta i riket. Under 1980 var Hofors den kommun som minskade mest av alla kommuner procentuellt sett. Genom en av länets tidningar har industriministern delvis gått in och besvarat min fråga, vilket jag också ber att få tacka för. Han ger där rådet att kommunen skall göra en lokal mobilisering för att komma med nya affärsidéer. Jag vill försäkra industriministern att kommunen har gjort stora ansträngningar under årens lopp för att skapa nya sysselsättningar. Många miljoner har investerats i nya industrihus, liksom att stora summor har anslagits för olika sysselsättningsbefrämjande åtgärder, bl.a. för drift av industrihus, ekonomiska stödåtgärder för småindustrin i form av borgensåtaganden och i vissa fall även direkta lån. Industriministern har tidigare gjort uttalanden om att företagen måste ta sitt sociala ansvar på utsatta orter. Jag vill därför fråga industriministern om han fortfarande har samma mening. Om så är fallet, anser han då att även SKF bör ta ansvar för att skapa ersättningssysselsättning för den minskning man nu planerar inom företaget?
Herr talman! Jag vill försäkra Olle Westberg i Hofors att jag står kvar vid min ståndpunkt att företag bör, inom ramen för sina resurser, ta ett socialt ansvar i samband med omstruktureringar. Det gäller alltså även i fallet Hofors. Jag föreställer mig att när det gäller att skaffa alternativ sysselsättning till friställd arbetskraft bör SKF kunna lämna ett gott bidrag.

Herr talman! Karl-Eric Norrby har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder han ämnar vidta med anledning av svårigheterna vid Thermia Verken. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Thermia-Verken i Arvika, som ligger inom stödområde 3, ingår i det börsnoterade företaget Pharos, som till 60 26 ägs av AGA. Thermia-Verken har på senare år med framgång satsat på tillverkning av värmepumpar för bostadsuppvärmning. Under de senaste 18 månaderna har 130 personer nyanställts, och f. n. sysselsätts ca 400 personer. Under början av innevarande år har emellertid försäljningen drastiskt minskat. Orderingången är nu inte större än 2076 av vad den var motsvarande period förra året. Företagsledningen har därför sett sig nödsakad att varsla 100 anställda om friställning i syfte att anpassa produktionskapaciteten till efterfrågan. Ett par av anledningarna till den minskade efterfrågan är enligt vad jag erfarit från företagsledningen det kärva läget på kreditmarknaden och de statliga bestämmelserna om lån och bidrag till den här typen av investeringar. Riksdagen har emellertid nyligen bemyndigat regeringen att ändra villkoren för energisparstödet i syfte att underlätta konvertering till sådana energikällor som bedöms kunna bli lönsamma på någon sikt. Den nödvändiga stimulansen avses kunna uppnås genom utformningen av ränteoch amorteringsvillkoren. Inom bostadsdepartementet pågår arbete med förordningar om detta som avses träda i kraft inom kort. Genom användning av sedvanliga arbetsmarknadsoch regionalpolitiska medel bör det enligt min mening finnas möjligheter att bereda ny sysselsättning åt personer som kommer att friställas vid Thermia-Verken. Företrädare för Pharos har upplyst om att man f. n. undersöker möjligheterna att erbjuda arbetstillfällen inom AGA-koncernen.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är det varsel om friställningar som har utfärdats vid Thermia-Verken i Arvika. Att jag ställde frågan till arbetsmarknadsministern berodde dels på varslet om friställningar av 70 kollektivanställda och 30 tjänstemän, dels på att energifrågorna handläggs av samma statsråd. Här är det inte, herr talman, fråga om friställning av arbetskraft vid ett företag som framställer produkter som saknar marknad, det är i stället fråga om ett företag som framställer en produkt som har och kommer att ha en mycket viktig funktion i våra strävanden att spara energi, att spara olja. Framgångarna under de senaste fyra åren har för företaget varit stora, och från 1977 har produktionen av ytjordvärme fördubblats år från år. Det är under det senaste halvåret som svårigheterna har uppstått med en kraftigt minskad orderingång, som har lett fram till dagens läge. AGA-koncernen, som är Thermia-Verkens moderföretag, har satsat betydande summor på utvecklingen av ytjordvärmen. Thermia är Europas ledande tillverkare i branschen. Genom speciell utbildning är också tillgången på yrkeskunnig arbetskraft god. Det vore synd om denna försvann från företaget. Anledningen till företagets svårigheter är faktorer som företaget inte råder över. Det har framhållits, att om man bara kunde överbrygga den svacka som råder f.n. inom byggsektorn, borde det åter öppna sig möjligheter för avsättning av värmepumpar och ytjordvärme. Det höga ränteläget, svårigheter att låna pengar m.m. spelar säkert in när det gäller för den enskilde att ta ställning till satsningar på detta område. Kunde man undanröja dessa hinder, skulle man återställa den tidigare rådande efterfrågan på energisparande värmeanläggningar. Jag noterar därför med tillfredsställelse industriministerns svar, där det sägs att det inom bostadsdepartementet pågår arbete för att få till stånd ändringar i låneregler m.m. när det gäller investeringar i dylika anläggningar. Jag förutsätter också att industriministern är beredd att medverka med de regionalpolitiska stödåtgärder som står till regeringens förfogande. Det har jag också fått klart uttalat i svaret från industriministern. Jag vill avslutningsvis tacka för det, som jag ser det, positiva svaret på min fråga om sysselsättningen vid Thermia-Verken i Arvika.
Herr talman! Jag vill också komplettera mitt svar med att säga att jag inte är så pessimistisk beträffande Thermia-Verkens framtid som det kanske verkade av mitt svar. Företagsledningen har ett åtgärdsprogram under arbete som innebär att man breddar produktprogrammet, man tidigarelägger investeringar i produktutveckling och man bygger ut marknadsföringen utanför Sverige. Det bör kunna ge sysselsättningseffekter på sikt. Jag vill också tillägga att räntebidraget nu tagits bort i energisparstödet till denna typ av investeringar, men genom mer förmånliga ränteoch amorteringsvillkor kan nettot ändå bli positivt för den som i framtiden investerar i värmepumpar. Det bör påverka marknadsutvecklingen för tillverkare av värmepumpar. Beträffande villkoren pågår f. n. i regeringskansliet överläggningar i den frågan.
Herr talman! Jag tackar industriministern för detta förtydligande och tillägg. Som jag ser det är det betydelsefullt att de åtgärder som är på gång inom bostadsdepartementet verkligen snarast möjligt kommer att så att säga sättas i sjön, så att det inte blir en lång period av ovisshet. Enligt min mening bör åtgärderna vidtas snarast, så att de får den effekt som vi alla eftersträvar.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig dels om jag är beredd att lämna riksdagen information om den aktuella utvecklingen inom Vänerskog och om det pågår förhandlingar beträffande den framtida verksamheten i Bäckhammars Bruk, dels om jag är beredd att medverka till att aktuella planer när det gäller Rasco och Åmotfors Bruk kan förverkligas. december 1980 enades staten och de större kreditgivarna om att genomföra ett s.k. underhandsackord, som innebar att Vänerskogskoncernen avlastades 398 milj.kr. i skulder samt tillfördes nytt rörelsekapital. I den av Vänerskog framlagda rekonstruktionsplanen ingick även planer på att vissa förändringar inom koncernens industrier skulle genomföras. Av dessa planer har hittills förverkligats att Deje Bruk AB har blivit delägt bolag, som Vänerskog äger tillsammans med Rockwool AB, och att Rottneros Bruk AB har sålts. Beträffande övriga delar av rekonstruktionsplanen, som avser förändringar på industrisidan, pågår förhandlingar mellan Vänerskog och flera intressenter. Innan resultatet av förhandlingsarbetet föreligger saknas det anledning för mig att kommentera hur eventuella lösningar kan komma att se ut.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på de frågor som jag har ställt. Det var kanske inte så mycket till svar, men det ger mig ändå anledning att något utveckla problemen. Först några ord om Bäckhammars Bruk. Industriministern vet lika väl som jag att Vänerskog inte är i stånd att utföra några som helst investeringar i Bäckhammar. Det måste i så fall ske tillsammans med någon partner, och man ser sig om efter en sådan. Om det skulle visa sig nödvändigt med någon form av fusionering, måste, som jag ser det, en partner ha ett intresse av fortsatt produktion i Bäckhammar. Det får inte vara en partner vars intresse kanske mer knyts till den råvaruresurs som finns i regionen. De anställda — de är i dag 430 personer — frågar sig nu: Är de företag som nämns i sammanhanget rätt eller fel partner? Jag skulle gärna vilja vidarebefordra den frågan till industriministern och höra hans bedömning. För de anställda och Kristinehamns kommun är det naturligtvis livsviktigt att de 430 jobben i Bäckhammar kan bestå. Så några ord om Åmotfors. Under den senaste tiden har utvecklingen varit den att två helt olika företag uppträtt som intressenter till Rasco och Åmotfors Bruk. För Rascos del innebär det i praktiken att åtminstone en del av de 60 arbetstillfällen som finns där har räddats. Men den stora biten i Åmotfors är Åmotfors Bruk, där i dag omkring 220 personer är anställda. Den 22 juli läggs bruket ner, om ingen uppgörelse har träffats dessförinnan. Därför vill jag ställa två följdfrågor till statsrådet: 1. Är kravet på staten från den tänkte köparen av Åmotfors Bruk av den storleksordningen att industriministern kan tänka sig att säga ja? 2. Finns det, när nu avtalet förlängts en månad, utsikter att hela denna affär som rör bruket kan slutföras i mitten av den här månaden? Jag vill i detta sammanhang stryka under att det är mycket viktigt att man inom departementet undersöker bärkraften i den nya köparens planer för framtiden, inte minst med tanke på de anställda; de är inte betjänta av någon kortvarig lösning. Men vi får också vara medvetna om att de anställda, deras familjer och hela kommunen inte kan leva i ovisshet hur länge som helst. Går den planerade affären i stöpet, då stängs fabriksportarna den 22 juli, och då blir 220 personer utan arbete.
Herr talman! Jag kan försäkra Gunnar Olsson att det engagemang som vi i industridepartementet har haft för att försöka föra dessa affärer i hamn också innebär att vi undersöker, som Gunnar Olsson säger, bärkraften — dvs. den ekonomiska realismen — i de tänkbara alternativa projekten. Det tillhör ju vår uppgift i den mån staten blir engagerad med ekonomiska åtaganden i detta sammanhang. Sedan vill jag rent principiellt säga att jag tycker att det är fel att föra debatten som Gunnar Olsson för den — dvs. att ta upp förhandlingsangelägenheter här i kammaren eller i pressen. Jag har noterat att Gunnar Olsson i Värmlands Folkblad har uttalat att han är förvånad över trepartiregeringens nonchalans — och min nonchalans — när det gäller Åmotfors framtid, att varslet har legat i månader utan att regeringen gjort det minsta för att skapa ny sysselsättning. Jag hoppas -— fast det är citat — att det är en missuppfattning. Att på detta sätt uttala sig om pågående förhandlingar innebär ju ingenting annat än att man försvårar för de företag som bedriver förhandlingar — och i ännu högre grad naturligtvis för statens företrädare när det gäller att bedriva förhandlingar med utsikt att nå positiva resultat. Med andra ord: Uttalanden av den här typen bidrar verksamt till att äventyra möjligheterna att ordna sysselsättningen vid de orter det är fråga om.
Herr talman! Beträffande den ena delen av frågan om Åmotfors vill jag gärna medge att det har lagts ned stor möda på att få till stånd affären med Rasco. Om jag är rätt underrättad — och som jag också förstår av statsrådets svar — så är affären förd i hamn och därmed ett 60-tal arbetstillfällen räddade. Men det är klart att man nu är intresserad av de förhandlingar som pågår beträffande den återstående delen. Det har sagts — och det vill jag gärna ha bekräftat eller dementerat — att de ansvariga för de förhandlingar som nu förs i fråga om Åmotfors bruk har presenterat sina svar till staten i så pass god tid att ett regeringsbeslut i frågan kan förväntas i mitten av den här månaden. Eller är det så att de som för förhandlingarna har legat på detta ärende, så att ni från regeringens sida har bedömt att ni har fått för kort tid på er? Därvidlag går uppfattningarna isär, och det har skrivits en del om detta. Jag tror att det vore bra om industriministern kunde göra ett klarläggande här. Var någonstans ligger felet, när det plötsligt har blivit så bråttom på upploppet?
Herr talman! Det är riktigt att affären med Rasco är genomförd. Trots de uttalanden som gjorts i tidningarna har vi alltså lyckats ro den affären i hamn. Vi har goda förhoppningar om att också kunna genomföra den affär som gäller Åmotfors — både bruket och ett utvecklingsprojekt. Men jag kan, som jag sade inledningsvis, inte här ge mig in på att kommentera en pågående förhandling, varken när det gäller utsikterna — om kraven är sådana att vi kan acceptera dem — eller när det gäller frågan huruvida den tillgängliga tidsramen räcker. Det får det pågående förhandlingsarbetet visa. Och jag hoppas att den omständigheten att Gunnar Olsson härinte tar upp sina tidigare uttalanden i Värmlands Folkblad innebär att han i realiteten har tagit avstånd från sina tidigare, som jag upplever det, förhastade uttalanden.

Herr talman! Jag återkommer: Har de som skött förhandlingarna delgivit regeringen sina planer i så god tid att det finns utsikter att få ett regeringsbeslut i ena eller andra riktningen omkring den 15 i denna månad? Det är en förutsättning för att fabriken skall kunna leva vidare, och statsrådet måste förstå den oerhörda oro som finns bland de 220 anställda när tiden går. I detta sammanhang har det sagts mig att Nils Åsling själv i en intervju skulle ha uttalat att de som förhandlar kommit så sent med sina krav till staten att det har varit omöjligt att tidigare än nu göra några som helst utfästelser. Beträffande uppgifterna i Värmlands Folkblad är det så att även statsrådet har riktat beskyllningar mot mig. Jag skall emellertid inte kommentera dem här, utan vi får ta upp detta i annat sammanhang. Vi vill alltså ha klart besked: Har det presenterats krav så att vi kan få beslut i den här frågan senast den 15 juni? Det är svar på den frågan jag vill ha!

Herr talman! Sven Henricsson har frågat chefen för arbetsmarknadsdepartementet om regeringen, med hänsyn till de akuta svårigheterna i Sollefteå, kommer att medverka till fortsatt drift vid Eisers enhet i Sollefteå. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den svenska tekoindustrin har under lång tid befunnit sig i stora svårigheter. Detta gäller även den statliga tekokoncernen Eiser. Den av riksdagen antagna målsättningen för AB Eiser är att koncernen fr.o.m. år 1981 skall visa rimlig avkastning på arbetande kapital. Av detta skäl har styrelsen i Eiser beslutat att avveckla sådana enheter som saknar långsiktig bärkraft, t.ex. enheten i Sollefteå. Riksdagen har vid flera tillfällen behandlat frågan om verksamheten vid Eisers enhet i Sollefteå. Därvid har riksdagen anvisat medel, senast våren 1980 , för att ge rådrum att försöka bereda de anställda en ny varaktig sysselsättning. Avsikten har således inte varit att ge täckning för permanenta driftunderskott i verksamheten. De anvisade nedlen räcker till att upprätthålla sysselsättningen t.o.m. den 30 juni 1981. De sysselsättningsproblem som kan komma att uppstå i samband med enhetens avveckling får lösas i annan ordning. Härvid kan det bli fråga om att använda de medel för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken som riksdagen har anvisat.

Herr talman! Det är bara en kort tid sedan vi här i riksdagen fattade ett beslut som rörde Västernorrland, och vi betecknade det som ett dråpslag. Det gällde 1 000 arbetstillfällen som skall försvinna genom nedläggning av NCB:s enheter i Köpmanholmen, Kramfors och Sundsvall. Mitt emellan de berörda kommunerna, Örnsköldsvik och Kramfors, ligger Sollefteå inträngt. Och där har man — om Eiser läggs ned — förlorat 27 90 av industriarbetstillfällena på två år. Denna nedläggning av Eiser drabbar kvinnor. Det är ett 80-tal kvinnor som fått jobb där, och nu kastas de ut på arbetsmarknaden — men det finns inga ersättningsjobb att tala om i Sollefteå kommun. Eiser är praktiskt taget den enda kvinnoindustrin. Det är bara några få kvinnor som kan få andra jobb. Det betyder att det blir många som får problem — inte bara kommunen utan också familjerna. Vi såg nyligen i TV-rutan hur en kvinnlig sjukvårdsminister som blivit arbetslös hade en bekymrad min, och vi hörde henne uttala att hon inte hade något arbete att återvända till. Men samma sak gäller, herr industriminister, 80-faldigt om Sollefteåkvinnorna. Det står i svaret att det här problemet får lösas i annan ordning genom att man använder de medel för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken som riksdagen har anvisat. Jag skulle då vilja ställa en följdfråga till industriministern: Vilka konkreta åtgärder har myndigheterna planerat för att ordna med jobb åt de 74 kvinnor som vi vet den 1 juli inte kommer att ha någonstans att ta vägen? Finns det någonting konkret planerat med hjälp av de medel som myndigheterna säger sig ha? Vi skall också komma ihåg att Sollefteå har många industrilokaler som redan nu är lediga. Vi har Lättmetallverken som tillkommit genom statlig aktivitet med lokaler som står tomma. Vi har fått Polarvagnen i Junsele som också tillkommit genom statlig aktivitet och som har utmärkta lokaler. De står också tomma. Nu förväntar sig naturligtvis denna hårt pressade kommun och de människor som är berörda av arbetsmarknaden där att några åtgärder vidtas av de myndigheter som ändå har initierat möjligheterna till lokalerna. Jag vill alltså konkret ställa frågan: Finns det några åtgärder från myndigheternas sida planerade för att skaffa fram de jobb som vi vet behövs för att i första hand klara den kvinnliga sysselsättningen i Sollefteå?
Herr talman! Jag vill erinra Sven Henricsson om att riksdagen har anvisat medel, som jag säger i mitt svar, för att ge rådrum beträffande Eisers anläggning i Sollefteå. Riksdagen har alltså anvisat en bestämd ram för den tid under vilken verksamheten i Eiser skulle kunna upprätthållas. Under denna tid har, enligt vad jag har låtit mig underrättas, arbetsmarknadsmyndigheterna varit febrilt verksamma med att söka efter alternativ sysselsättning till de anställda. Jag vill inte påstå att arbetet har varit överväldigande framgångsrikt. Såvitt jag har förstått har man inte lyckats placera alla i annan sysselsättning, men i viss utsträckning har arbetsförmedlingens verksamhet ändå gett resultat. Det är ju den vägen som man måste gå i situationer av det slag det här gäller, med utnyttjande av arbetsmarknadsinstrumenten. Man måste naturligtvis fortsätta med verksamheten att med regionalpolitiska medel tillföra orten ny sysselsättning.
Herr talman! Det överraskar mig att särskilt många skulle ha fått möjlighet till ersättningsjobb i Sollefteå. Jag talade senast härom dagen med ordföranden i fackföreningen där på företaget och fick bekräftat att det bara var några få som möjligen skulle kunna få ett ersättningsjobb. Det är alltså någonting som inte stämmer här. Man kan också i detta sammanhang ställa frågan: Vore det inte på tiden att vi började bevaka beredskapssynpunkterna när det gäller Teko? Vi är nu nere i en självförsörjningsgrad på 16 96, mot de 30 26 som är planerade. Detta kan inte fortsätta. Skall vi ha ett decentraliserat beredskapsförsvar, måste vi rimligen börja slå vakt om de enheter som finns ute i regionerna. Den synpunkten skulle jag också vara intresserad av att få kommenterad av industriministern, som ofta har uttryckt önskemålet om en decentralisering av särskilt ur beredskapssynpunkt intressanta sysselsättningsobjekt.

Herr talman! Karl-Gustaf Mathsson har frågat mig vad ASEA i samarbete med mig hittills åstadkommit när det gäller nya arbetstillfällen i Norberg och vilka åtgärder jag nu ämnar vidta för att ställda utfästelser om ersättningsarbete skall uppfyllas. Jag har tidigare — både här i kammaren och i olika överläggningar med ASEA och företrädare för de fackliga organisationerna — framhållit att jag anser det vara värdefullt att företagen — så som sker i Norberg — aktivt medverkar till att skapa ersättningssysselsättning på verksamhetsorter som utsätts för produktionsinskränkningar. Jag har tidigare också — vilket jag bl.a. redovisat för riksdagen i regeringens proposition om vissa frågor angående stålindustrin m.m. — förordat att lokaliseringsstöd får utgå till att bygga kommunala industrihus i Norbergs kommun, trots att kommunen inte tillhör stödområde 4. Jag har också föreslagit att regionalpolitiskt stöd får utgå till särskilt angelägna projekt i Norbergs kommun med högre subvention än som normalt utgår i stödområde 2, som kommunen tillhör. Riksdagen har också accepterat dessa förslag. Enligt vad jag inhämtat har ASEA kommit mycket långt med det åtgärdsprogram man redovisade för mig i december och som jag fortlöpande fått information om. Mycket kortfattat kan jag här redovisa att ASEA avstyckat och sålt en tomt, som överlåtits till Norbergs Industrilokaler AB. Regeringen kommer denna vecka att fatta beslut om statligt lokaliseringsstöd till Industrilokaler i Norberg, som enligt min bedömning därmed borde ha goda möjligheter att erbjuda intresserade företag ändamålsenliga lokaler, att drygt 50 personer omskolas f.n. i ASEA:s regi för framtida sysselsättning i ASEA-företag som lokaliseras till Norberg. Det gäller främst ugnsrenovering och bilkabelnättillverkning.

Ingen har dock hittills accepterat erbjudandet med hänsyn till det långa pendlingsavståndet på ca 7 mil. Av de hittills avskedade vid Spännarhyttan är det 27 som ännu inte placerats i utbildning eller kunnat få nya arbeten. fr.o.m. i dag, den 1 juni, avskedas ytterligare ca 50 kollektivanställda, som också måste beredas arbete eller utbildning. Därefter återstår ca 10 personer för efterarbeten inom företaget samt ungefär lika många äldre tjänstemän. Jag vill avslutningsvis understryka att inga ansträngningar får sparas från vare sig statens, kommunens eller företagens sida när det gäller att finna ny sysselsättning för dem som drabbas av inskränkningar i samband med strukturförändringar inom industrin. Det framgår av vad jag nyss sagt att jag för egen del är beredd att medverka till åtgärder i detta syfte.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga, en fråga som framställts mot bakgrund av den första trepartiregeringens utlovade sysselsättningsplan för bruksorterna och framför allt mot bakgrund av de utfästelser om ersättningssysselsättning i Norbergs kommun som industriministern gjort till de anställda vid den nu nedlagda masugnen i Spännarhyttan. Den olycka som nu har drabbat Norbergs kommun är till stor del. ett resultat av den borgerliga regeringens handlingsförlamning. Det som nu skall rädda Norberg är den s.k. Åslingdoktrinen, en doktrin som hittills visat sig vara helt resultatlös. Läget i dag är mycket dystert för befolkningen i Norberg och för hela Kolbäcksdalen i Västmanland. Metalls avdelning i Norberg ser mörkt på sin situation i dag, och man anser att varken företaget ASEA eller industriminister Åsling har uppfyllt sina löften i samband med nedläggningen av Spännarhyttan. Jag delar deras uppfattning. Dagens svar från industriministern ger mig inte heller anledning att ändra den uppfattningen. För vad är det som har skett? Jo, hittills har endast 90-100 arbetstillfällen anordnats i Norberg av de 300 som man ställt i utsikt. Risken är i dag uppenbar att framför allt den yngre befolkningen flyttar från Norberg, om inget positivt sker på sysselsättningsfronten. Ingen klarhet har heller kunnat ges om dets.k. företaget X, som skulle etableras i Norberg och som skulle skapa ca 100 arbetstillfällen. Vet månne industriministern något om detta? Speciellt oroande är den uppgift som ASEA i brev gått ut med till de anställda. Efter att ha erbjudit dem arbeten i Ludvika och Västerås anser man att man har uppfyllt sina förpliktelser. Vad säger industriministern om det? Jag vill dock uttrycka min glädje över det besked som industriministern nu har gett om att regeringen den här veckan kommer att fatta beslut om lokaliseringsstöd till uppförande av kommunala industrilokaler i Norberg. Det är ett besked som man från kommunen mycket länge har väntat på. Säkerligen blir man glad över att få höra det här beskedet. Men, herr talman, det väsentliga i min fråga återstår fortfarande: Vad görs egentligen från industriministerns sida när det gäller att se till att utställda löften uppfylls?
Herr talman! Jag har i mitt svar givit en, för att vara i ett svar av denna karaktär, rätt fyllig redovisning av de åtgärder som är genomförda och av dem som är planerade, och jag har också redogjort för effekterna av detta. Till detta vill jag lägga den kommentaren att ansträngningarna från företagets sida självfallet fortsätter. Vår press på företaget att klara sina åtaganden ligger kvar, och vi kommer från industridepartementets sida att lämna vår medverkan i detta sammanhang. I övrigt tycker jag att Karl-Gustaf Mathssons anförande inte erfordrar någon ytterligare kommentar. Karl-Gustaf Mathsson säger nämligen att Spännarhyttans nedläggning är beroende av regeringens agerande. Har man den attityden och den verklighetsförankringen och ser man på problemen i det perspektivet, är en konstruktiv debatt meningslös.
Herr talman! Jag vidhåller att en väsentlig anledning till den situation som uppstått i Norberg och som vi nu brottas med är den borgerliga regeringens handlingsförlamning. Delar industriministern den uppfattning som ASEA har givit till känna i sitt brev till de anställda, nämligen att företagets löften nu skulle vara infriade i och med de erbjudanden det givit om anställningar i Västerås och i Ludvika, innebärande pendlingssträckor om totalt 15 mil per dag? Vet industriministern vidare något om dets.k. företaget X, som enligt uppgift skall etableras i Norberg?
Herr talman! Jag har ingen anledning att kommentera ASEA:s skrivelse till de anställda. Vad jag är angelägen om är att ASEA fullföljer sitt åtagande, dvs. att klara sysselsättningen för ett antal arbetstagare motsvarande det antal som förlorade sysselsättningen vid Spännarhyttans nedläggning. Företaget X har inte presenterat några planer för industridepartementet, och jag har därför inte heller någon uppfattning om vilken realism som finns i det projektet. Får jag till sist säga att Spännarhyttan gått med förlust från tidigt 1970-tal, sedan mån byggde om hyttan till dess nuvarande karaktär. Att under sådana förhållanden ge den borgerliga regeringen, som tog säte och stämma hösten 1976, ansvaret för Spännarhyttans nedläggning är verkligen att hårdra argumenteringen på ett sätt som jag tycker talar för sig självt.

Herr talman! Rolf Sellgren har frågat mig om jag avser vidta någon åtgärd så att de av riksdagen angivna riktlinjerna för upphandling av isbrytarunderhåll bättre iakttas. Nils-Olof Grönhagen har med hänvisning till en uppgift att försvarets materielverk vid upphandling av isbrytarunderhåll inte beaktat riksdagens beslut, frågat mig om jag avser att rätta till det misstag som begåtts. Rolf Sellgren och Nils-Olof Grönhagen har ställt sina frågor med hänvisning dels till riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition om vissa varvsfrågor, dels till uppgifter om att Lunde Varv inte fått någon beställning på isbrytarunderhåll. Orsaken till att Lunde Varv inte fått någon beställning skulle enligt uppgifter som Rolf Sellgren åberopar vara att en särskild avståndskostnad lagts till varvets offererade pris. inskränkningen att underhållet skulle ske inom landet. Dessa riktlinjer har också följts i det aktuella fallet. Något misstag har alltså inte begåtts. Det är riktigt, som Rolf Sellgren säger, att försvarets materielverk vid jämförelsen av olika anbud lagt på en särskild avståndskostnad. Denna har emellertid inte, som Rolf Sellgren påstår, varit utslagsgivande för att Lunde Varv inte fått någon beställning på isbrytarunderhåll.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga måste jag konstatera att det tyvärr bara innehåller vaga besked. Jag får inget svar på själva kärnfrågan huruvida han avser att vidta några åtgärder. Visst har riksdagen beslutat att upphandlingskungörelsen skall tillämpas vid upphandling av isbrytarunderhåll. Men i anslutning till denna har riksdagen också sagt att hänsyn skall tas till försvars-, sysselsättningsoch försörjningsberedskapsskäl. En myndighet får alltså med regeringens medgivande göra konkurrensbegränsande undantag som kan vara motiverade av de uppräknade skälen. Jag anser att flera av dessa skäl föreligger i detta fall. Och nu frågar jag statsrådet om myndigheten gjort någon sådan hänvändelse. Om inte, anser statsrådet att regeringen borde ha tillfrågats? Statsrådet bekräftar att särskilda avståndskostnader lagts på olika anbud, men att detta inte varit utslagsgivande för att Lunde Varv inte fått någon beställning. Det påståendet är i högsta grad besynnerligt. Lunde Varvs offert låg 300 000 kr. lägre än offerten från Finnboda Varf, som fick beställningen. Men Lunde Varvs offert hade vid jämförelse med de två övriga offerterna belastats med ytterligare 1,8 milj.kr. eller nära 30 20. Finnboda fick däremot inget påslag som ändrade nivån på offerten. Jag vill ställa två frågor i anslutning till detta. För det första: Var inte detta påslag utslagsgivande? För det andra: Kan statsrådet lämna en specifikation på hur dessa påslag är fördelade? Som kommunikationsministern förstår är svaret som jag nu fått helt otillfredsställande för att jag skall kunna föra det vidare till de anställda vid Lunde Varv. Som politiker från länet anser jag det angeläget med en öppen redovisning här i dag. Lunde Varv är det enda varvet av denna storleksordning i de nordliga delarna av landet. Det ligger alltså i hjärtat av isbrytarnas normala operationsområde, och det måste vara en plusfaktor vid offertbedömningen. Varvet har kunnande och erfarenhet av isbrytarunderhåll liksom underhåll av fartyg inom handelsflottan. Företaget har också satsat hårt på att få underhållet av isbrytarna Njord och Tor för att kunna hålla sysselsättningen på normal nivå. Varvet är dessutom beläget inom en ur sysselsättningssynpunkt hårt drabbad region. Jag hoppas att statsrådet i sitt andra svar skall kunna ge en mer uttömmande redovisning än vad jag här har fått.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, även om jag, i likhet med Rolf Sellgren, inte är nöjd med det. Jag vill gärna beskriva hur ärendet har fortlöpt i näringsutskottet och i kammaren. Det är riktigt, som kommunikationsministern pekar på, att det är proposition 1979/80:165 som ligger till grund för dessa frågeställningar.

I anslutning till detta säger utskottet: ”T detta sammanhang vill utskottet erinra om riksdagens uttalande förra året om vikten av att visst isbrytarunderhåll kan förläggas till Lunde Varv. Aktuella problem beträffande isbrytarunderhåll vid Lunde Varv har i april i år tagits upp av Rolf Sellgren och Nils-Olof Grönhagen i två till industriministern riktade frågor , vilka till följd av den dåvarande regeringens avgång har förblivit obesvarade.” Det säger näringsutskottet i år, och detta betänkande skall vi behandla under morgondagen, om tiden så medger. Jag vill fråga kommunikationsministern: Anser kommunikationsministern att riksdagen har uttalat sig för att ett visst isbrytarunderhåll skall ske vid Lunde Varv? Och hur skall man då gå till väga för att rätta till detta, som jag anser vara ett misstag, även om kommunikationsministern säger att det ingalunda är ett misstag? Jag är helt på det klara med att försvarets materielverk, som har haft hand om upphandlingen, inte har kunnat följa annat än upphandlingsförordningen. Jag skall återkomma till vad jag menar i det avseendet.
Herr talman! Jag kan förstå att varken Rolf Sellgren eller Nils-Olof Grönhagen kan vara nöjd, därför att det varv som ligger inom deras område inte har fått något av isbrytarunderhållet i den anbudsgivning som har skett. Det är fullt begripligt. Vi kan ha olika uppfattningar om varför det har blivit på detta sätt. Men jag måste ju, som ansvarig för detta område, tala om att upphandlingsförfarandet har skett efter de riktlinjer som riksdagen har fastlagt. Och mot den bakgrunden får man se detta slutresultat, som blivit det att Lunde Varv inte har fått någonting av isbrytarunderhållet. Rolf Sellgren säger att anbudssumman från Lunde Varv var låg. Jag kan naturligtvis inte gå in på och diskutera anbudssumman, eftersom jag inte har tagit del av anbuden, av det enkla skälet att jag inte haft anledning att göra det, utan jag måste ta del av det material som den myndighet som har hand om detta levererar till departementet. Det är inte heller alltid på det sättet att det enbart är anbudssumman som är avgörande. Det finns ju någonting som heter ”det mest förmånliga anbudet”, och det kan rymma mer än själva slutsumman. När det gäller avståndskostnaden så är det ingenting nytt — det har förekommit också tidigare. Och jag upprepar vad jag har sagt tidigare, nämligen att även om avståndskostnaden icke hade beaktats, hade i detta konkreta fall Lunde Varv icke varit aktuellt, eftersom andra varv offererade förmånligare anbud för detta ändamål. När det sedan gäller stationeringsorten kan man alltid diskutera om den skall vara Stockholm eller någon annan ort, men det är liksom en annan fråga.
Herr talman! Det enda som kom ut av detta var att statsrådet förstår att vi inte är nöjda. Men när statsrådet nu ändå sitter inne med uppgifter om att avståndskostnaderna och andra påslag inte var utslagsgivande för att Lunde Varv inte fick någon beställning, då måste ju statsrådet ha underlag för att verifiera det påståendet. Hur kan statsrådet annars stå här i talarstolen och säga att detta inte varit utslagsgivande? Jag vet att efter det att offerterna var rensade, kunde man konstatera att Lunde Varv ligger 300 000 kr. lägre än Finnboda Varf, och något högre än Karlskrona. Men till detta lägger man 1,8 milj.kr. i påslag. Kan kommunikationsministern verifiera att detta påslag inte var utslagsgivande? Som jag sade tidigare kan myndigheten enligt upphandlingskungörelsen vända sig till regeringen. Jag ställde frågan: Har myndigheten vänt sig till regeringen i det här avseendet? Enligt uppgift har försvarets materielverk förankrat sitt ställningstagande hos regeringen. Är detta riktigt?
Herr talman! Låt mig fortsätta där jag slutade och säga att jag har full förståelse för att försvarets materielverk har tvingats följa upphandlingsförordningen. Jag vill sedan anknyta till den fråga som Rolf Sellgren ställde och som gällde huruvida departementet har haft tillgång till de här handlingarna. Det har departementet haft. Departementet har då haft möjligheter att tillämpa vad riksdagen en gång uttalat, nämligen att det också finns regionalpolitiska skäl för att lägga isbrytarunderhållet till Lunde Varv. När det gäller anbudssummorna vill jag säga att jag sedermera kommer att begära hos departementet att få ta del av dem, men det som nu kommit mig till känna är att ett av varven har lämnat en extra rabatt på 300 000 kr. Min fråga är då: Har det skett förhandlingar efter anbudsgivningen som givit vissa fördelar till vissa varv, när man på det sättet har kunnat lämna en extra rabatt på ett så pass stort belopp?
Herr talman! Jag kan självfallet inte gå in på alla detaljer som frågeställarna tar upp. Det som är avgörande är naturligtvis om gällande bestämmelser har följts eller inte. Materielverket har hört sig för hos departementet och fått besked om att upphandlingskungörelsen skall följas. Det är vad som har skett, med det här resultatet som följd. Sedan är det givetvis så, att om man inte är nöjd med de regler som gäller, måste man se till att man av riksdagen får klarare uttalanden om hur detta skall hanteras i fortsättningen. Ansvaret ligger ju i det här huset och ingen annanstans. Är man kritisk emot det sätt på vilket berörda myndigheter hanterar dessa frågor, finns det ingen annan metod än att riksdagen ger klarare direktiv.
Herr talman! Jag måste på nytt framhålla att frågeinstitutet i kammaren är till för att man skall få klarhet i vissa frågor om vad som händer i riket och om hur olika myndigheter handhar olika ärenden. Jag ifrågasätter inte försvarets materielverks hantering av frågan, men jag ärintresserad av att få veta hur pass utslagsgivande påslagen har varit. När nu statsrådet säger att de olika avståndskostnaderna och påslagen inte har varit utslagsgivande när det gäller Lunde Varv, ber jag att få ett förtydligande. Förr kan jag inte vara nöjd med svaret på den här frågan.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga till kommunikationsministern. Man har ju i beslutsmotiveringarna tagit in isbrytaroperativa skäl och bemanningsskäl. Jag förmodar att man med bemanningsskäl avser avstånden för personalen exempelvis vid Lunde Varv till och från de platser där besättningen finns.

Herr talman! Birger Rosqvist har mot bakgrund av utvecklingen inom sjöfartssektorn under det senaste halvåret ställt följande tre frågor till mig. 1. Anser kommunikationsministern det vara ett nationellt intresse att det finns svenskt tonnage att tillgå för landets transportförsörjning? 2. Är regeringen beredd att medverka till att den nu ökande trenden av 3. Är regeringen beredd till sådana stimulansåtgärder att sjötransporter till och från och inom Sverige i högre grad kommer att ske med svenskflaggade fartyg? Enligt riksdagens beslut är målet för sjöfartspolitiken bl.a. att skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall utföras på ett tillfredsställande sätt till lägsta samhällsekonomiska kostnader. Vidare skall förutsättningar skapas för att trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. Det är följaktligen viktigt att svenskt tonnage finns att tillgå för landets transportförsörjning. Vilken omfattning detta svenska tonnage skall ha måste avvägas mot kostnaderna för staten och transportköparna. Den trend Birger Rosqvist hänvisar till får ses som ett led i en pågående strukturförändring som inte behöver vara sjöfartspolitiskt negativ. Om sjöfartsnäringen skall utvecklas i företagsekonomiskt sunda former, måste strukturförändringar kunna godtas. Riksdagen har anvisat instrument för att genomföra sjöfartspolitiken. Dessa instrument — kreditgarantier, värdegarantier och flagglagen — skall självfallet utnyttjas, men det finns f.n. inga skäl att ompröva riksdagens beslut. Jag är alltså inte beredd att föreslå regeringen att föreslå riksdagen subventioner eller protektionistisk lagstiftning för att sjötransporter till och från Sverige i högre grad än f.n. skall ske med svenskflaggade fartyg. De instrument som står till regeringens förfogande kommer i fortsättningen liksom f. n. att användas för att stimulera svensk sjöfart.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Under andra hälften av 1970-talet såldes nästan halva svenska handelsflottan till utländska köpare. En stabilisering vad beträffar handelsflottans storlek hade tillfälligt inträtt 1979-1980, men nu tycks stora försäljningar vara på gång, framför allt i fråga om färjetrafiken på England, på Tyskland, på Holland och när det gäller trafiken till Danmark från Västkusten och genom Öresund. Problem av den här arten kommer i allmänhet först fram genom de varsel om uppsägningar som de ombordanställda får. Det kan röra sig om 500 anställda här, 150 där och ett annat antal på ett annat ställe. Det är fartyg med många anställda som helt enkelt skall försäljas. Ersättning med annat tonnage under svensk flagg är inte aktuell. Men med andra ägare, med kanske samma fartyg fortsätter trafiken. Jag är övertygad, herr talman, om att problemet inte är så enkelt som en nyutflaggad kommunikationsminister gjorde gällande, att det beror på att svenskt sjöfolk förhandlat sig till för bra villkor. Det är satsningen på de stora jumbofärjorna som bidragit till att fullgott tonnage blivit överflödigt, men det är också några jumbofärjor som kan visa sig vara övertaliga, kunde man läsa i Svensk Sjöfarts Tidning för någon månad sedan. Och då måste man ställa frågan: Hur är det med planeringen, hur är det med framsyntheten hos redare som driver den verksamhet som till stor del är en förutsättning för svenskt folkhushåll och för näringslivets export och import, nämligen transporterna för svensk utrikeshandel? Och det är här som det mest oroande momentet kommer fram. Vad händer om vi i Sverige i händelse av krig och avspärrning är neutrala men står utan egna fartyg för nödvändig import? Vad händer i framtiden om vi i Sverige, som är beroende av sjötransporter för praktiskt taget all handel med utlandet, måste köpa alla sådana transporttjänster från utlandet? Ja, ett svar står att få i regeringens proposition om miljösäkra sjötransporter. Där står i inledningen bl.a.: ”Det förhållandet att ca 80 2 av sjötransporterna till och från Sverige sker med utländska fartyg gör att nationella särkrav som villkor för att anlöpa svenska hamnar måste utformas med hänsyn till bl.a. landets försörjningstrygghet ——--.” Där kom det: Vi har med andra ord redan avhänt oss möjligheten att ställa egna krav på detta område. Om det nu exempelvis finns kapital från vissa oljeländer i de intressen som tar över svenska kommunikationer med utlandet, borde då inte detta inom en svensk regering inge oro för den svenska utrikestrafiken? Vi har ett ofullständigt beslut om sjöfartspolitiken i Sverige. Vi håller på att utreda kustsjöfartens framtid. Under tiden blir handelsflottan för vår egen del mindre och mindre. Utlandsberoendet ökar. Jag vill därför efterlysa för det första intresse, för det andra förslag och för det tredje åtgärder från regeringens sida. Det går inte att vara passiv i en så viktig fråga.

Herr talman! Att beskriva situationen på det sätt som Birger Rosqvist gör — att om vårt land skulle hamna i en krissituation skulle vi stå utan eget tonnage och regeringen skulle med öppna ögon se en sådan utveckling — är naturligtvis en överdrift. Det är självklart att regeringen inte gör på det sättet. När det gäller att ta initiativ och visa engagemang i de här frågorna kan jag upplysa om att jag på torsdag kommer att träffa redare i ett aktuellt försäljningssammanhang. Jag kommer också att ta kontakt med Sjöfolksförbundet för att få höra förbundets syn på de här tingen. Det är viktiga frågor, och jag kan nu redovisa de här planerna såsom de första som är aktuella i sammanhanget.
Herr talman! Vi har som sagt ett beslut om sjöfartspolitiken vilket är ofullständigt. Vårt grannland Finland har ett politiskt fattat beslut om att målsättningen skall vara att 50 26 av utrikeshandeln skall ske med finskflaggade fartyg. I Sverige befinner vi oss i dag i ett läge där vi till 80 70 är beroende av utländskt tonnage. Den uppgiften har jag hämtat direkt ur regeringens proposition angående miljösäkra transporter. Försäljningarna fortsätter, och mer och mer tonnage försvinner ur svensk ägo. Det finns i dag även en svår konkurrens. Det är andra som övertar trafiken vad gäller det mindre kusttonnaget. Vi släpper in dem väldigt lätt i Sverige. Det har nyligen tecknats kontrakt om transporter uppifrån Vänerområdet — det är tyska Singaporeflaggade fartyg med jugoslavisk besättning som tar hand om vitala transporter från det området. Svenskt tonnage konkurreras ut och får inte vara med. Jag menar inte att regeringen skall lämna subventioner eller bidra på annat sätt, men någon form av stimulansåtgärder, någon form av beredskap och någon form av aktivitet från regeringens sida för att hindra denna trend att fortsätta är något som vi måste efterlysa och något som man i kommunikationsdepartementet måste vara observant på. Den utveckling som kommunikationsministern beskriver i svaret — att det inte skulle vara på det sättet att utförsäljningarna nu ökar och att handelsflottan krymper — finner jag inte vara korrekt. I statistik och i uppgifter ur fackorgan som man kan få fram talas det om att det är på ett helt annat sätt.
Herr talman! Helt kort vill jag bara säga att jag utgår från att bl.a. den aktuella försäljningen av de bägge kombinerade fartygen är en av orsakerna till att Birger Rosqvist har ställt frågan. Jag kan försäkra Birger Rosqvist att regeringen i samband med behandlingen av denna sak kommer att se mycket noga på hela frågan. Jag antydde nyss att jag på torsdag kommer att träffa redarna och att jag också kommer att söka kontakt med Sjöfolksförbundet för att få helheten diskuterad.
Herr talman! Det som kommunikationsministern sade i det senaste inlägget var kanske värdefullt. Men det pågår också en utredning om kustsjöfartens framtid. Tidigare har det sagts att den utredningen skulle komma med ett förslag någon gång på sensommaren eller tidigt i höst. Jag vill fråga om den utveckling som redan har skett och håller på att ske har föranlett att utredningen kommer att påskyndas eller om den har fått direktiv som gör att man i utredningen är observant även vad gäller utflaggningarna.

Herr talman! Stina Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att även seminörerna får förtur till överfärjning. Det är vägverket som bestämmer om förturer vid allmänna färjeleder, förtur ges normalt endast livsviktiga och brådskande transporter. Vissa andra angelägna transporter har också förtur, exempelvis kollektivtrafiken. Vägverket måste vara restriktivt med förturer. Alltför många förturer ger praktiska problem och orsakar onödig irritation hos andra resande. För enstaka brådskande transporter kan man dock få förtur direkt hos färjepersonalen. Regeringen har varit återhållsam när den prövat ärenden om förtur. En ansökan om förtur för seminörer som prövats har avslagits. Sedermera har en ny ansökan kommit. Den har föranlett besvär, och besvären är ute på remiss hos vägverket. Besvären får prövas när remissomgången är avklarad.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är ett tag sedan den ställdes, men frågan är lika aktuell i dag — om inte mer aktuell i synnerhet som sommaren nu står för dörren och de långa köerna ut till skärgården tar sin början. Det sägs i svaret att vägverket bestämmer förtur vid allmänna färjeleder. Det är väl O.K. i och för sig. Men ibland kan man kanske ifrågasätta den kompetens som de här herrarna har. Enligt uppgift ringde en lantbrukare till vägverket och klagade över att seminörerna inte kunde få förtur, i synnerhet inte under fredag, lördag och söndag. Då fick han svaret: ”Seminerar man på lördagar och söndagar?” Kommunikationsministern är själv lantbrukare och känner väl till förhållandena när det gäller en kos brunstcykel. Det är klart att ekonomin också kommer in i bilden dels därför att seminören kan få stå fyra å fem timmar i kö, vilket händer i Stockholms skärgård i synnerhet under sommarmånaderna och under fredag, lördag och söndag, dels därför att om seminören inte kommer i tid till jordbrukaren blir det ekonomiska förluster för denne, eftersom kon inte blir dräktig. Det kan t.o.m. gå så långt att man får sälja sina djur. Detta sker trots att det i den fysiska riksplanen har avsatts mark för jordoch skogsbruk på många av skärgårdsöarna i Stockholms län. Förutsättningarna för att bedriva en allsidig jordbruksproduktion är därför ganska stora. I skärgården i Stockholms län finns ett stort antal djur som behöver semineras. Vi har en unik skärgård i Stockholms län, och vi vill behålla och förbättra en levande skärgård. Om man försvårar arbetet för dem som bor ute på öarna kan ingen ha verksamheten kvar. Naturligtvis är det inte bara i Stockholms län det kan gälla att man önskar förtur för seminörerna. Det behöver bli lika villkor över hela landet där man har färjeförbindelser. I skärgården i Stockholms län finns ett stort antal djur som behöver semineras. Vi har en unik skärgård i Stockholms län, och vi vill behålla en levande skärgård. Skärgårdsbönderna är oroliga, kommunikationsministern! Min fråga är faktiskt: Vad kan kommunikationsministern göra? En fungerande service i de aktuella områdena är av central betydelse. Om denna service skall fungera på öar med färjeförbindelser är det absolut nödvändigt att seminörerna har möjlighet till förtur på aktuella färjor. I svaret sägs inte så mycket. Det är generellt hållet. Där hänvisas till en ansökan om förtur som har avslagits. En besvärsskrivelse har nu lämnats in. Vad kan alltså kommunikationsministern utlova i denna fråga? Jag vet att många skärgårdsbor ser fram emot en central bestämmelse och att de hoppas på ett positivt svar i dag från kommunikationsministern.
Herr talman! Stina Andersson har helt rätt i att detta är en fråga av stor ekonomisk räckvidd för den enskilde. Det är möjligt att det behövs mer information på olika håll för att man skall förstå vad det här handlar om — jag tyckte att jag kunde dra den slutsatsen av Stina Anderssons inlägg. Jag kan försäkra, att när besvärsskrivelsen har remissbehandlats och ärendet skall avgöras i departementet, kommer jag att mycket noga pröva frågan just därför att den har så stor ekonomisk räckvidd för den enskilde.
Herr talman! Jag ser det som positivt att kommunikationsministern lovar att noga pröva frågan. Det är mycket viktigt att kommunikationsministern gör det. I svaret hänvisas till att en ansökan om förtur har avslagits. Jag förmodar att det gäller färjeförbindelsen till Fårö, där problemen kanske inte är av samma omfattning som de är hos oss i Stockholms län. På Fårö har man t.ex. nära till färjeläget, och där gällde det kanske bara någon enstaka besättning. I Stockholms skärgård gäller det flera besättningar. Det kan det göra på andra håll i landet också, men jag känner bäst till Stockholms skärgård. Där gäller det t.ex. färjeförbindelserna Öregrund-Gräsö, Östanå-Ljusterö, Furusund-Yxlan-Blidö och Nysätra—Vätö. De personer som anlitar seminörerna är verkligen beroende av dem, och de är väldigt oroliga. Seminörerna får kanske vänta fyra, fem eller upp till sex timmar för att komma över. Kommunikationsministern vet kanske att det inte är människorna utan korna som bestämmer när en seminör behövs. Man måste också tänka på seminörernas arbetsinsatser. Det är inte bara en ö, en lantbrukare och en ko det gäller — då skulle det vara väldigt enkelt.

Herr talman! För nästan exakt ett år sedan debatterade vi varven här i riksdagen. Industrimininister Åsling trodde då att riksdagen skulle fatta ett beslut som höll några år. Jag trodde av flera skäl att så inte skulle bli fallet. Regeringens förslag var dåligt underbyggda — de var i stor utsträckning baserade på fromma förhoppningar. Det som främst har kännetecknat de borgerliga regeringarnas varvspolitik har varit brist på långsiktighet. Dessutom hade vi från socialdemokratiskt håll onda aningar beträffande regeringens och Svenska Varv AB:s vilja att följa ett riksdagsbeslut som gick dem emot om Landskronavarvet. Och nu ett år senare står vi alltså här igen för att diskutera varven. Nedgången för svensk varvsindustri har fortsatt under det år som har gått. Kockums problem har förvärrats. Öresundsvarvet håller — tvärtemot vad riksdagen beslutade — på att avvecklas. Kalmar Varv stjälptes av den borgerliga trepartiregeringens agerande. Men avvecklingen av svensk varvsindustrin är bara en del av den nedrustning som äger rum i svensk industri. Jag upprepar vad jag sagt många gånger tidigare i denna talarstol: I Sverige förekommer ett nedläggningsraseri som drabbar industrikapacitet och industriarbetsplatser. Och landets regering anstränger sig inte ens för att hjälpligt spjärna emot förstörelsen. Tvärtom, regeringen t.o.m. medverkar i nedgången. Avvecklingen av tekoindustrin och den manuella glasindustrin fortsätter med rasande fart, trots att riksdagen har beslutat om en bestämd nivå på sysselsättningen, för att ta ett enda exempel. Bara på ett år — mellan februari 1980 och februari 1981 — försvann inte mindre än 30 000 jobb i industrin. Industriinvesteringarna ligger nu 25 96 lägre än de gjorde 1976, då de borgerliga tog över. Satsningarna på teknisk forskning och utveckling har stagnerat, ja, i vissa fall t.o.m. minskat. Byggandet når i år en absolut bottennivå. Skogsindustrin avvecklar på grund av ”bristen” på skog i det skogrika landet Sverige. SJ får inte bygga de vagnar och lok som SJ behöver. Sådana beställningar skulle betyda mycket för varven. De anställda och deras organistioner får inte ens sina förslag prövade när det gäller att rädda industrier. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta med denna uppräkning, men det får vara nog med detta för att belysa hur det nu är ställt i Sverige. Industriminister under större delen av denna nedgångsperiod för industriell verksamhet har varit Nils G. Åsling! Jag har flera gånger i denna kammare ställt frågor till herr Åsling om vad han har gjort för att stoppa den industriella nedrustningen. Vad gjorde industriministern för att följa upp riksdagens beslut om Öresundsvarvet? Såvitt jag vet ingenting — ingenting positivt i alla fall. skogsindustrin? Alla vet ju att regeringen inte har vidtagit en enda åtgärd av vikt. Vad har industriministern gjort för att hjälpa den svenska utrustningsindustrin för våra basnäringar att bli konkurrenskraftig igen? Såvitt vi vet ingenting — trots löften här i riksdagen. Jag skall inte gå längre. Men det kunde ha blivit flera tiotal franka frågor och lika många tomma svar, om jag fortsatte genomgången industribransch efter industribransch. Det skulle bli dystra siffror och fallande skalor för att belysa industripolitikens förfall. Detta är emellertid endast en sida. En annan sida är den pessimism och håglöshet som blivit följden av att inte regeringen gör något åt utvecklingen. Människorna läser om och många upplever företagsnedläggelser, arbetslöshet och minskade industriella satsningar. Men man har inget läst om att landets ansvariga tar tag i problemen och svårigheterna. Det är farligt för en demokrati att ha en regering som inte behärskar situationen. Men så är läget i Sverige i dag. Jag säger inte att de industriella problemen är lätta — tvärtom. De är mycket svåra. Och det finns inga enkla lösningar på de strukturproblemen som svensk industri befinner sig i. Det kommer att innebära väldiga påfrestningar och ta lång tid att klara av dessa problem. Och vilken regering som än sitter så kommer den hårda internationella konkurrensen att finnas kvar. Men jag vill tillägga: flera av svårigheterna är hemmatillverkade. Vi skulle kunna lindra svårigheterna med svenska beslut — beslut av Sveriges regering. Vi behöver ju ändå inte förvärra läget genom att inte göra något. Vad svenska folket nu helt säkert längtar efter är en regering som äntligen börjar regera, som sätter i gång byggandet, som ser till att skogsindustrin får råvara, som stimulerar energiinvesteringarna, som gör samhällsbeställningar i den svenska industrin, som satsar på teknikupphandling och utveckling. Jag tror, herr talman, att en ny regering helt säkert skulle vara den bästa injektionen för svensk industri och för industriell verksamhet och utveckling. Det skulle också gälla varven. Varvsfrågorna har under några år tillhört de mera heta industripolitiska frågorna. Det har varit helt naturligt, eftersom staten i varven har gjort mycket stora ekonomiska satsningar. Ett kraftigt ras i orderingången till världens varvsindustrier inträffade efter åren 1973-1974. Detta drabbade den svenska varvsnäringen med stor kraft. Om maknadsutvecklingen då tillåtits slå igenom snabbt och i full omfattning, hade resultatet blivit katastrofalt för den svenska varvsnäringen. Sysselsättningsproblemen skulle ha blivit helt ohanterliga. Även enheter som nu visat sig ha livskraft skulle då ha slagits ut. Det skulle t.ex. ha gällt Arendalsvarvet, som vi lyckades förhindra de borgerliga att lägga ner. Där arbetar i dag 3 000 människor i nya verksamheter, som bör ha goda möjligheter att slå igenom. Det är mot denna bakgrund som samhällets insatser skall ses. Det skall observeras att antalet anställda vid de svenska varven har minskat med 13 000 eller med drygt 40 920 mellan åren 1975 och 1980. Så visst har de svenska varven dragits ner — mer än något annat land i den internationella varvsindustrin har gjort. Den socialdemokratiska varvspolitiken har hela tiden haft en klar målsättning: varvspolitiken måste vara långsiktig. Det innebär att strukturomvandlingen måste planeras noga och att den med nödvändighet måste ta relativt lång tid. Det betyder också att omställningarna inte kan genomföras utan stöd från samhällets sida. Vi har accepterat nödvändiga kapacitetsminskningar.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 Den borgerliga varvspolitiken har varit ensidigt inriktad på avveckling. Det har gällt såväl Öresundsvarvet som Arendal. I rena skrotningsfarten dränkte man dessutom Kalmar Varv. Nedläggningen av Arendal lyckades vi stoppa. Det gjorde vi också beträffande Öresundsvarvet, men bara formellt genom ett riksdagsbeslut. Regeringen hade bestämt sig för att lägga ner varvet, och då skulle inte ett riksdagsbeslut få lägga hinder i vägen. Man kan, herr talman, ställa sig frågan: Vad är anledningen till regeringens nedläggningspolitik? Jag tror att den är att finna på det ideologiska planet. Man har så länge predikat att industrin skall sköta sig själv. Industrin är ett område där statsmakterna skall hålla sig undan. När sedan verkligheten visar att en sådan inställning får oacceptabla konsekvenser för samhället och de anställda, då är man oförmögen att tänka om. Det ligger nära till hands att dra en parallell med den gamla historien: Vid avvikelser mellan kartan och terrängen gäller kartan. Dessutom har den borgerliga politiken i all sin förenkling av verkligheten vissa bestickande inslag. Det är lätt att säga — och har väl också som isolerat argument en betydande slagkraft, det erkänner jag — att all industriell verksamhet som inte är företagsekonomiskt lönsam skall avvecklas, och den skall avvecklas fort. För att freda sig för konsekvenserna säger man: Resurserna skall i stället satsas på nya områden. Jag vill göra den deklarationen för kammaren, att självfallet skall vi satsa — och satsa med full kraft — på ny teknik, nya produkter och nya marknader. Detta är också en av grundstenarna i den socialdemokratiska industripolitiken. Jag behöver inte för kammarens ledamöter redovisa alla de förslag som vi har lagt fram för att initiera och forcera en sådan utveckling. Det är socialdemokratin som stått för nytänkandet när det gäller satsningar på industriell utveckling. Men dessa satsningar räcker ju inte. De ger ingen mera omfattande produktion och sysselsättning förrän kanske i bästa fall i slutet av 1980-talet. Vi menar att 1980-talets industri därför i allt väsentligt måste vara den industri vi har i dag, självfallet vidareutvecklad i olika avseenden. Det är därför vi från socialdemokratiskt håll ständigt varnar regeringen för den oplanerade utslagning av industriell verksamhet som i dag äger rum i Sverige. De borgerliga är inte beredda att ta konsekvenserna av verkligheten, av vad som pågår. Man är inte beredd att föra en genomarbetad och långsiktig branschpolitik, där man försöker ta till vara och bygga vidare på det som är utvecklingsbart i våra traditionella industribranscher. Nej, följande tycks gälla: är den företagsekonomiska lönsamheten svag i dag, så skall alltsammans skrotas. Det är inte särskilt konstruktivt — om jag skall uttrycka mig milt. Jag har velat ta upp det här därför att det i så hög grad gäller för varvsindustrin. De borgerliga regeringarna har alla haft samma inställning: svensk varvsindustri är ett eländes elände. Inte minst industriminister Åsling gör sig gärna till tolk för denna inställning. Han missar inte gärna en utläggning om varvspolitikens kostnader och om varvens belastning på det svenska folkhushållet. Han betraktar varje beslut i riksdagen som har en motsatt inriktning som olyckligt och för samhällsekonomin förödande. Vi är från socialdemokratisk sida mycket kritiska mot regeringens varvspolitik därför att den saknar långsiktighet. Den är ryckig och destruktiv. Jag vill beteckna den som en politik på årsbasis. Denna brist framgår ju också med all klarhet av den proposition som ligger till grund för de beslut som vi i dag står inför. Årets varvsproposition anknyter väl till den borgerliga traditionen. Det helt dominerande draget är uppgivenheten. Det finns — och det tror jag industriministern själv vill erkänna — inga konstruktiva förslag för att på något enda område få till stånd en positiv utveckling inom den svenska varvsnäringen. Vad som sker inom Svenska Varv kommenterar regeringen bara mycket kortfattat, och detta trots att Svenska Varv på punkt efter punkt går ifrån den utvecklingsplan som låg till grund för riksdagens beslut för ett år sedan och trots att resultatutvecklingen för alla varvsenheter blivit betydligt sämre än vad som då förutsågs. Jag vill tillägga att regeringen inte heller är intresserad av vad som skall ske med de människor som nu kommer att avskedas. Hur dessa människor skall få sysselsättning bryr sig regeringen inte om. Regeringen tycker att det får väl andra klara av. Det gäller ändå 4000 personer i Landskrona/Malmöområdet! Det är en närmast otrolig behandling av sysselsättningsproblemen och ägaransvaret som sker i den proposition som vi nu skall behandla. Vi säger inte — det vill jag gärna tillägga — att varvsproblemen är lättlösta. Vi har aldrig trott att det finns några enkla patentlösningar. Och utvecklingen inom varvsindustrin är ofta svår att bedöma. Men det finns en rad grundläggande skillnader mellan vår politik och den borgerliga regeringens varvspolitik. Vi anser att man måste göra sitt yttersta för att ta till vara och vidareutveckla det positiva som finns inom varvsnäringen. Staten måste se till att de idéer och de projekt som finns verkligen prövas seriöst. Det kräver tid och det kräver ekonomiska resurser. Men varvspolitiken kräver mer än tid och pengar. Staten måste ta ett ansvar för och engagera sig i utvecklingen. Vi menar från socialdemokratiskt håll att nu behövs en samlad plan för den svenska varvsnäringen — en samlad plan där man tar samhällsekonomiska hänsyn, där man gör samhällsekonomiska bedömningar, där man låter de anställda vara med om och utforma den framtida politiken. Vi måste här i Sverige — tiden är nu inne för det — ställa ett antal avgörande frågor: Vad skall vara kvar av varvsindustrin i Sverige? Skall vi ha industrikapacitet kvar för att tillverka specialbåtar och avancerade fartyg? Eller skall varvsindustrin bara tillverka det enkla tonnaget? Eller skall vi över huvud taget inte tillverka båtar i Sverige? Men vi vill också ha en bedömning av följande frågor: Vilken betydelse har våra varv för de svenska rederierna? Vilken betydelse för sysselsättningen och ekonomin har varven för vår stålindustri — och vilken betydelse har stålindustrin i sin tur för de svenska gruvorna? Dessa och andra frågor kommer vi inte ifrån, utan vi måste nu gå igenom dem för att motivera satsningarna på varven och för att kunna göra satsningar på nya verksamheter vid varven. Vi kan — så menar vi nu från socialdemokratiskt håll — inte bara fortsätta att lägga ned. Jag är, herr talman, rädd för att svensk varvsindustri kommer att helt raderas ut till följd av en planlös politik. Ty varje gång som industriministern har lagt fram förslag till riksdagen om varven så har det varit fråga om avveckling och neddragning. Aldrig samhällsekonomiska bedömningar, aldrig förslag om satsningar på utvecklingar och nya verksamheter! Jag vill nu något närmare gå in på utvecklingen vid ett par av de enskilda varven. Vi har i vår motion redovisat vad som har hänt med Öresundsvarvet. Varvets utveckling har också varit föremål för debatter här i kammaren. Hugo Bengtsson kommer i sitt inlägg senare att ytterligare behandla Öresundsvarvet. Jag skall därför inte göra någon historiebeskrivning. Det går dock inte att undgå att åter peka på några betydelsefulla fakta — nu när den slutliga domen också formellt skall falla över varvet. Det var ett entydigt beslut som riksdagen fattade för ett år sedan. Öresundsvarvet skulle få genomföra den omfattande omstrukturering som varvets utvecklingsplan lade fast. Jag vill påminna industriministern om att riksdagens beslut inte var något beslut som var villkorat av om industriministern eller Svenska Varvs koncernledning tyckte om det. Beslutet i riksdagen var direkt och bindande. Riksdagsbeslutet saboterades — tyvärr med framgång — av industriministern och koncernledningen. Omstruktureringen påbörjades aldrig. De utvecklingspengar som riksdagen ställt till förfogande har inte till någon del använts för de ändamål som de var avsedda för enligt riksdagsbeslutet. Koncernledningen för Svenska Varv vidtog inga åtgärder för att stötta varvet. Bl. a. saknade Öresundsvarvet länge erforderlig ledningskapacitet. Koncernledningen fattade i stället, fyra månader efter riksdagsbeslutet om en femårig utvecklingsplan för varvet, beslut om att varvet skulle läggas ned. Industriministern förklarade i en interpellationsdebatt som jag hade med honom här i kammaren att han för sin del inte fann anledning att söka påverka detta beslut. Jag tror att man i själva verket kan utgå från att koncernstyrelsen redan före sitt beslut hade fått industriministerns välsignelse. Det här innebär inget annat än ett förakt för riksdagens beslut. När den borgerliga industripolitikens historia skrivs kommer regeringens hantering av Öresundsvarvet i Landskrona att vara en stor ful plump! Regeringen började lägga ner Öresundsvarvet när riksdagen beslutat att varvet inte skulle läggas ner. Regeringen ansträngde sig inte ens för att följa upp riksdagsbeslutet. De socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet säger att det med fog kan hävdas att regeringen motverkade ett realiserande av riksdagsbeslutet. Man menar att industriministern genom att vid skilda tillfällen ha uttalat sig synnerligen negativt om varvets möjligheter att bestå i hög grad har medverkat till att skapa ett försämrat klimat för varvets verksamhet och dess möjligheter att få lönsamma order. Så skriver de socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet. Jag tycker det är motiverat att ge industriministern en chans att lämna kammarens ledamöter en redogörelse för vad som skedde. Jag vill därför kort och gott fråga industriministern vilka konkreta åtgärder han vidtog för att omsätta riksdagsbeslutet i handling. För det kan väl ändå inte vara så att han satt tyst och bara åsåg vad det statliga företaget hade för sig? Industriministern säger ofta att riksdagsbeslutet om Öresundsvarvet har åsamkat Svenska Varv stora ekonomiska förluster. Detta är inte sant. De förluster som man hänvisar till som argument för nedläggningen har ingenting med Öresundsvarvets utvecklingsplan att göra. De hänför sig till tidigare — av Svenska Varvs koncernstyrelse initierade och beslutade — order. Det är förluster som uppkommit oavsett vilket beslut riksdagen hade fattat förra året. Nu begär regeringen pengar av riksdagen för att ekonomiskt ro nedläggningen i hamn. En miljard kostar det. Riksdagen befinner sig nui en tvångssituation. Avvecklingen av varvet har gått så långt att det inte längre är möjligt att framgångsrikt genomföra riksdagsbeslutet. Möjligheterna är nu obefintliga att genomföra den tidigare beslutade utvecklingen vid Öresundsvarvet. Vi kommer därför aldrig att få veta om omstruktureringen blivit framgångsrik och om 1 700 människor därigenom kunnat få behålla sina jobb. Med förenade krafter har industriministern och Svenska Varvs koncernledning sett till att riksdagens beslut inte fick förverkligas. Också i fråga om Karlskronavarvet var riksdagsbeslutet förra året klart och entydigt. Riksdagen slog fast att regeringen har ett särskilt ansvar för sysselsättningen vid varvet. Vidare sade riksdagen att när man ställer lönsamhetskrav på Karlskronavarvet så måste man ta hänsyn till att varvet genom sin marina inriktning har begränsade möjligheter att påverka sin marknadssituation. Inte heller här har regeringen och industriministern någon kommentar, än mindre några konstruktiva förslag. Man hänvisar endast till styrelsebeslutet. Inget bakgrundsmaterial redovisas. Vi menar att Karlskronavarvet skall ha ytterligare tid på sig för marknadsbearbetning och omorientering innan kapaciteten dras ner. Det är ändå bara ett år sedan beslutet om inriktningen av Karlskronavarvet togs. Och så slutligen Kockums. Där är situationen nu mycket allvarlig. Förlusterna är stora och orderboken är tunn. De åtgärder som regeringen föreslår är de vanliga: verksamheten skall skäras ned, 1500 människor skall avskedas. Men det finns ingen som helst plan för Kockums verksamhet och utveckling. Vad tänker industriministern göra åt Kockums? Vad har industriministern för planer för Kockums? Och vad har Svenska Varv för planer? Är det en nedläggning av Kockums som står för dörren? Det kan ju inte ha kommit som någon överraskning för vare sig regeringen eller koncernledningen att Kockums problem skulle växa om man inte gjorde något åt dem. Vi kräver att en långsiktig plan utan dröjsmål utarbetas för den framtida utvecklingen av Svenska Varv. Detta är angeläget inte minst för Kockums skull. All tänkbar kapacitet måste sättas in för att utnyttja de resurser och utvecklingsmöjligheter som finns vid Kockums och de övriga varven. Vi har inget till övers för en varvspolitik, där man bara passivt åser utvecklingen, vilken den än blir, och därefter som enda åtgärd förelägger riksdagen förslag om nya neddragningar. Man kan, herr talman, med fog fråga: Vad är det som gör att förslag om utveckling och nya idéer har så svårt att få framgång inom Svenska Varv? Varför är inte svensk varvsindustri på alerten att ta beställningar som skulle kunna utveckla svensk varvsindustri? Exempel på detta finns i den tekniska tidskriften Ny teknik nr 22 av den 29 maj. Det gäller den nya generation av dykarfartyg man tog fram vid Öresundsvarvet. Svenska Varv var ointresserade enligt artikeln. Marknaden finns. Konstruktionerna finns. Men inte intresset hos Svenska Varv. Detta bådar inte gott för framtiden — om vi vill att Sverige skall vara kvar som varvsnation. Många menar att de svenska varvens chans ligger i nya och tekniskt avancerade produkter. Tro nu inte, herr Åsling, att det saknas varvsexpertis som menar att det nya Öresundsvarvet hade möjligheter om det bara fått sin chans. Utvecklingen på oljetransportsidan kommer att gå mot ett behov av nya tankfartyg, som kan transportera ett antal separerade partier av oljeprodukter. Det nya tankbehovet blir en utmaning för uppfinnare och fartygskonstruktörer att anpassa gamla båtar och transportsystem till nya krav. Detta kommer att fordra ett tekniskt utvecklingsarbete på alla nivåer. Jag tar detta som enda exempel för att belysa de möjligheter som varvsnäringen ändå måste ha. Men det kräver också en industripolitik som satsar på teknisk forskning och utveckling och som tror på att Sverige har möjlighet att överleva som industrination — men också att utvecklas som industrination. För varven krävs det också en koncernledning som har vilja och resurser att ta vara på det nya och det utvecklingsbara. Mycket stora krav kommer att ställas på koncernledningens organisation och ledningsförmåga, om utvecklingsmöj ligheterna skall kunna tas till vara fullt ut. Nr 155 Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till de socialdemokratiska

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till vpk-motionen 2124 — däremot inte till motionen 1044, som är skriven i ett tidigare tidsläge som nu får anses överspelat. Varför är det viktigt att föra en strid till försvar för de svenska varven? Det finns många orsaker härtill. Det är viktigt därför att varven är ett oerhört betydelsefullt stycke industriell framtid för Sverige och därför att varven är en av de mycket få industrier som har en stor och långsiktig omställningsförmåga och som kan göra ett mycket brett sortiment av produkter på hög teknisk nivå. Den är en avancerad sammansättningsindustri av det slag som i framtiden kommer att bli den ledande faktorn —-spjutspetsen —i en industriell förnyelse. Om varven läggs ned eller kraftigt reduceras till sin kapacitet förlorar man denna förnyande kraft, och man bidrar också till att öka den ensidighet i det industriella produktionsschemat som alltmer karakteriserar det svenska näringslivet. Det är också bl.a. därför vanvett att lägga ned Landskronavarvet. Det är litet synd att vpk är det enda parti som nu står fast vid att man skall hålla kvar riksdagsbeslutet från 1980. Men vi kan förstå om defaitismen sprider sig i spåren av den industripolitik som den borgerliga regeringen för. Man kanske skulle kunna begagna den här debatten till att ställa några frågor om varför försvaret av varven inte har lyckats. Varför har nedrivningen kunnat nå sådana katastrofala proportioner? Vilka fel har vi som kämpat för varvens existens begått? Naturligtvis är det riktigt att säga att det finns fel som inte beror på oss. Det är riktigt att vi har en borgerlig ekonomisk politik och industripolitik, som går ut på att låta privatkapitalets företrädare göra rent hus med det som de inte är intresserade av. Arbetslösheten och tillväxten i arbetslösheten används som ett ekonomiskt-politiskt instrument för att hålla nere inflationen och för att bjuda ut överflöd av arbetskraft åt de privata storföretagen. Det är borgerlig industripolitik. Jag instämmer helhjärtat i vad Thage Peterson tidigare har sagt om denna, och även i hans påpekande att hans dom snarare var för mild än för sträng. Det har naturligtvis också sin betydelse att vi har en industriminister som inte har ett, skall vi säga överväldigande, intresse för det som händer söder om Dalälven, och för vilken 20 000 människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden i Malmöhus län inte betyder någonting. Det är småsaker med hans perspektiv. Men det finns också mer komplicerade faktorer, som har spelat en roll. Det finns även faktorer av äldre datum. Misstag har begåtts av oss som velat försvara varven, misstag som vi måste dra lärdom av. Neddragningspolitiken är ingenting som regeringarna efter 1976 har hittat på. Den fanns dess värre med i perspektivet också i den tidigare regeringspolitiken. Jag tror att det rådde en brist på förutseende inför vad som kunde hända i den dåvarande socialdemokratiska synen. Det visar hur farligt det är med kortsiktig planering och med en industripolitik som går ut på att omstruktureringsfrågan istort sett är någonting som bara angår de stora företagen — staten griper bara in undantagsvis eller när kriser uppstår. Jag tror också att det var fel att inte redan på den tiden gå in för ett förstatligande av varven. Då kunde vi ha fått ett statligt varvsföretag med en annan målsättning och en annan inriktning. Vi hade också varit ute i bättre tid. Nu var det regeringen Fälldin I som fick genomföra förstatligandet. Men dess förstatligande hade bara ett syfte, att avlasta privatkapitalet, som ville komma ifrån en förlustbransch och syssla med mer penninggivande ting, som inte var intresserat av att lägga ned möda och tålamod på att utveckla och förnya. Man lade i stället över nedläggningsuppgiften på staten, en nedläggningsuppgift som den borgerliga regeringen förvisso har skött till sina uppdragsgivares stora belåtenhet. Att det privata kapitalet dragit sig undan har naturligtvis varit en väldigt tungt vägande orsak till den nuvarande utvecklingen. Man har inte velat satsa på denna bransch, utan man har velat tjäna pengar på ett lättvindigare sätt. Det är ett mycket ödesdigert drag i det privata storkapitalets moderna beteende. Det har att göra med att mer finanskapitalistiska än produktionskapitalistiska överväganden i dag styr de stora kapitalägarnas handlande. Detta understryker ytterligare hur viktigt det är att samhället skaffar sig ett grepp om kapitalströmmarna och inte tillåter detta fria flöde mellan branscher och över gränser. Sedan har vi frågan om den politik som det nya statliga varvsföretaget har fört. Där undgår vi inte att komma in på en kritisk granskning av vad dess företagsledning har haft för sig. Vpk har sedan länge i varje varvsdebatt drivit kravet på att den nuvarande koncernledningen för Svenska Varv inte har något förtroende. Den är icke kompetent att förnya och utveckla varvsindustrin. Den har f. ö. varken kompetensen eller viljan. Om den hade haft kompetensen, hade ändå viljan saknats. Den har inte den inriktningen. Den har, som sagt, heller inget förtroende — det kan man mycket lätt konstatera ute på varvsorterna. Därför bör den ersättas. Vi tycker att det är en viss svaghet att inte fler partier i riksdagen än vårt har sett detta i god tid och velat driva fram en ledning som kunde föra en annan politik. Speciellt i fallet Landskronavarvet har koncernledningens politik fått katastrofala konsekvenser. Denna koncernledning gör kalkyler på ett sätt som medvetet skall framställa varvens resultatutveckling och deras affärer i en negativ dager. Det är också så att den aktivt och medvetet motarbetar projekt för förnyelse. Det har t.ex. förekommit — jag har omtalat det tidigare i kammaren — att man via de anställda hade fått en utvecklingsbar idé om ett nytt projekt, som varvet hade kunnat syssla med. Där ställde koncernledningen det orimliga kravet, att man skulle kalkylera lönsamheten på denna produkt efter Svenska Varvskoncernens genomsnittliga mankostnad, trots att det stod fullt klart att produkten var av en sådan natur att den skulle få en mycket lägre mankostnad. Men man insisterade alltså på en skenkalkyl för att kunna visa att projektet inte var utvecklingsbart. När man sedan till beställare och intresserade köpare offererade denna produkt till det pris som var baserat på denna falska kostnad blev man naturligtvis utskrattad. Ingen var intresserad av något sådant. Därmed hade ju koncernledningen uppnått vad den ville, nämligen att bevisa att den nya idén inte var utvecklingsbar. Så tvang man Öresundsvarvet att avstå från den. Nu råkar det vara så att just det projektet har tagits över av ett stort utländskt stålföretag, som redan innan man har startat en produktion har order på produkten för 57 milj.kr. Så driver man nedläggningspolitik med framgång. Det är koncernledningen för Svenska Varv som i detta konkreta fall har ansvaret. Den koncernledningen borde enligt vår mening ersättas med en annan. Det finns också andra politiska erfarenheter som man kan dra, och vi kommer väl inte ifrån en viss kritik mot det socialdemokratiska partiet i denna fråga. Även om det har varit ett svårt läge och det naturligtvis har varit svårt att föra försvarskampen, hindrar inte det att man kan lära av de misstag som är begångna. Jag tror att man kanske har haft ett alltför begränsat parlamentariskt perspektiv. Man har inte mobiliserat de arbetandes styrka i den här försvarskampen. Man har använt opinioner för att bygga under kravet på att man måste ha en ny regering. Det är naturligtvis i och för sig riktigt, men man vet ju att denna regering blir man med all sannolikhet inte av med före 1982. Då hade det varit riktigt att också mobilisera krafter på andra plan än på det parlamentariska. Jag tror också att det har varit ett farligt misstag att acceptera P 80-tänkandet, som man enligt min mening har en alltför positiv värdering av. P 80 är egentligen en ny form av utslagningsmekanism, en form av organisation som försämrar de arbetandes rättsställning och som så att säga går vid sidan om arbetslagstiftningen. Det är knappast någonting som manar till efterföljd. Vi kommer från vpk:s sida under dagen att lägga fram en annorlunda motivtext med avseende på den reservation som har med anställningsgarantin att göra. Jag tror också att man kanske borde ägnat mer uppmärksamhet på det politiska planet åt att ta upp frågan hur varven skall få avsättning för sina produkter, hur man genom investeringar också på andra samhällsområden skulle kunna skapa en marknad för varvens produkter och speciellt då för nya produkter. Det är nog bra att vilja pumpa in pengar för förnyelse. Men man kan inte producera rätt ut i luften i en konjunktur som allmänt är dålig. Vi borde kanske inom arbetarrörelsen ha lagt ned mer möda på att visa på ett starkare alternativ till den borgerliga industripolitiken, ett alternativ som innebär aktiva investeringar på en rad olika samhällssektorer — förnyelse av processindustrianläggningar, förnyelse av kommunikationer osv. — för att på det sättet bygga under en utveckling som kunde skapa en marknad för varven och därmed hjälpa förnyelsen över de första svåra trösklarna. Men det har knappast skett i den utsträckning som hade varit önskvärd. Man kommer heller inte ifrån att det har begåtts ett och annat politiskt misstag som kan få mindre gynnsamma följder för varvens utlandsaffärer. När det gäller den s.k. Telub-affären skall man naturligtvis inte i den rent rättsliga bedömningen blanda in sådana politiska överväganden, men den saken hade en viss politisk bakgrund. Den uppstod till följd av en anti-arabisk kampanj, vars syfte var att störa Sveriges handelsförbindelser med vissa delar av tredje världen. Och jag kommer inte ifrån kommentaren att det kanske efter detta — om man har spelat med i denna kampanj — kan finnas vissa svårigheter att bjuda ut svenska varvsprodukter till de köpkraftiga länder som tillhör den grupp som kan ha reagerat ogynnsamt på den här kampanjen i Sverige. Nåväl, detta är ett misstag, som man inte behöver göra om utan i stället kan lära av. Jag vill också litet grand gå in på den fackliga politiken. Också där måste jag konstatera att det har skett vissa ting som man måste vara vaksam mot i framtiden i liknande situationer både i andra branscher och när det gäller varven. Det är ju inte slut på problemen inom varvsindustrin, utan den situation vi befinner oss i i dag kommer att upprepas. Jag måste ändå konstatera att det är litet beklagligt att det stora och mäktiga Metallindustriarbetareförbundet inte har kunnat sätta mer kraft bakom sin kamp för varven. Förbundet har dock en av sina främsta män i Svenska Varvs koncernledning. Det är litet märkligt att han aldrig reserverade sig mot Svenska Varvs strukturplan utan hävdade att man i stället skulle vända sig direkt till de statliga ägarna, trots att han visste att de representerades av en borgerlig regering. Det är som om det inte har gått att få någon riktigt enad och stark front mot nedrivningspolitiken därför att man har varit uppbunden av skiftande och delvis motstridiga lojaliteter, vilket kan vara mycket farligt för en facklig ledning i sådana situationer. Vi måste nämligen konstatera att den borgerliga regeringen med framgång har kunnat spela på att det har funnits vissa motsättningar — åtminstone ytligt sett — mellan t.ex. Norrland, å ena sidan, och varvsregionerna, å andra sidan, att det har funnits en skråmässighet och avundsjuka mellan de olika varvsorterna, där Göteborg har velat spela ut sig mot Skåne och därt.o.m. Malmö i vissa fall velat spela ut sig mot Landskrona. Vi måste dra den slutsatsen inför framtiden att sådant inte får förekomma. Den gång enigheten vacklar och fronten inte håller samman har ju fienden segrat, och då tar sig fienden in genom linjerna. Det är precis vad han har gjort — industriminister Åsling har tacksamt gripit tag i de här motsättningarna i debatter och vid andra tillfällen. Man kan säga att det har funnits ett undantag från de här företeelserna, nämligen facket i Landskrona, som kanske har förstått den här farliga situationen, förstått att svårigheterna legat på ett annat plan än normalt. Där har man mycket mer aktivt än fallet varit i övrigt gjort bruk både av sina möjligheter till initiativ när det gällt att lägga fram förslag om att utveckla och förnya varvet och sina möjligheter när det har gällt att mobilisera politisk opinion till förmån för sina förslag. Dess värre har de inte fått riktigt det stöd från andra varvsorter och från sitt förbund som hade varit önskvärt och som kanske hade kunnat åstadkomma en annan politik. Jag tror nämligen attman Nr 155 i dag är i det läget att man måste säga sig att de som är de härskande politiskt kommer att fullfölja nedrivningspolitiken. De har haft det syftet hela tiden, och de kommer att göra det skoningslöst. Och mot cyniska maktpolitiker kan man inte sätta vädjanden till deras förnuft, deras medkänsla med arbetslösa osv. Man måste på något sätt ställa dem i en maktpolitisk situation, där man talar det språk de förstår, nämligen maktens språk. Man måste uppträda på ett sådant sätt att de tvingas till en annan varvspolitik, annars böjer de sig aldrig. Det är kanske detta som har saknats. Men, som sagt, det är aldrig för sent att lära av sådana erfarenheter. Herr talman! Frihet, arbete, mänskliga rättigheter är ingenting man kan få ovanifrån, utan det kan man bara erövra i aktiv kamp. Om man försvagar denna kamp genom inre motsägelser, bristande konsekvens eller bristande enighet, då har man i verkligheten förlorat. Låt oss ta dessa ibland kanske litet bittra erfarenheter till vara för de nya strider, för varven och för andra branscher, som kommer att följa! Låt oss tillgodogöra oss dem inom hela arbetarrörelsen!

Herr talman! Ingen här i kammaren lär kunna bestrida att samhällets åtagande gentemot landets varvsarbetare under hela varvskrisen varit mycket omfattande och långtgående. De regeringar jag medverkat i har inte på något sätt tvekat inför de utmaningar vi ställts inför alltsedan 1976 då det gällt att under stort socialt ansvarstagande svara för en närmast gigantisk omstrukturering av en av landets största industrisektorer. Viser nu en hel del goda resultat av detta arbete. Vissa varvsenheter är inne på nya affärsområden, typ offshore, prefabricerade fabriksanläggningar etc., där förhoppningsvis bättre framtidsutsikter kan skönjas än för den traditionella fartygsproduktionen. Mycket av omstruktureringsarbetet återstår dock innan Svenska Varv totalt sett kan uppvisa lönsamhet. Våra insatser i branschen har ibland rönt kritik. Ifrån näringslivsorganisationerna har inte minst jag som ansvarig för industripolitiken anklagats för ett alltför omfattande industristöd. Ifrån oppositionen har man lyckats med konststycket att tycka att omstruktureringsinsatserna är både för blygsamma och för dyra. I varje ärende riksdagen haft att behandla har oppositionen krävt större insatser, som då ytterligare skulle ha belastat en redan ansträngd statsbudget. Socialdemokraterna har sedan varit de första att klaga på budgetunderskottets storlek. Den mycket ambitiösa industrioch arbetsmarknadspolitik som regeringarna sedan 1976 har bedrivit har självfallet i hög grad medverkat till storleken på det nuvarande underskottet i statsbudgeten. De omfattande industripolitiska insatser vi nödgades sätta in under senare delen av 1970-talet var nödvändiga. Alternativet hade varit en okontrollerad utslagning av hundratusentals industriarbetare från främst varvs-, stål-, gruvoch skogsindustrier. För samhället hade en sådan utslagning blivit dyrare, i form av kostnader för arbetsmarknadsoch socialpolitiken, än vad som blev fallet genom de industripolitiska stödinsatserna. Självfallet kan vi emellertid inte på sikt fortsätta med industristöd till utsatta branscher. En omstrukturering måste ske. Företagen måste bli lönsamma och konkurrenskraftiga. Detta har också varit en självklar målsättning för de industripolitiska insatserna. Inte minst socialdemokraterna bör därför anstränga sig, tycker jag, att sätta in de krav man riktar mot regeringen på ytterligare stödinsatser till drabbade industrisektorer i ett större samhällsekonomiskt sammanhang. Frågan måste ställas, om det alltid är värt priset med ytterligare stödinsatser, som dessutom kan tendera att enbart bli ett uppehållande försvar inför en ofrånkomlig nedläggning. Om man ser till de s.k. icke permanenta industripolitiska insatserna, dvs. de insatser som samhället har gjort i enskilda företag, så har enligt industristödsutredningen mer än hälften, ca 18 miljarder kronor av de totalt 33 miljarderna, gått till varvsindustrin. Under åren 1977-1979, då varvskrisen var akut, motsvarade varvsstödet nästan tre fjärdedelar av förädlingsvärdet i varven. Stödet motsvarar 120 26 av lönesumman — en procentuell nivå som nästan är av samma storleksordning som stödet till den skyddade verksamheten i Samhällsföretag. Under 1977-1979 utbetalades närmare 300 000 kr. sammanlagt per anställd. Som en ytterligare stödinsats beslutade riksdagen 1978 om en tvåårig anställningsgaranti för varvsarbetare. Till ingen annan s.k. krisbransch har tillnärmelsevis så stora statliga stöd utgått. Trots denna omfattning av varvsstödet menar socialdemokraterna att för litet har gjorts från regeringens sida för att, som man säger, rädda varven. En socialdemokratisk industripolitik, liknande den som man förespråkar gentemot varvsindustrin, leder oss snabbt till positionen som en andra klassens industrination. Förnyelse av industrin förutsätter såväl en avveckling av det bestående och icke lönsamma som en utveckling av det nya. På båda dessa områden är socialdemokraterna påfallande tomhänta. Inte minst avsaknaden intill 1976 av en positiv nyoch småföretagspolitik har skadat svensk industris utvecklingsförmåga. Det är ofta de nya företagen som står för de nya framtidsinriktade produktidéerna, kring vilka större produktionsenheter så småningom kan byggas upp. Stora delar av arbetsrättslagstiftningen och företagsskattepolitiken har klart bidragit till att konservera bestående industristruktur. Detta är också en tribut till det bestående — eller det konserverande — som socialdemokratiska regeringar har lämnat under årens lopp. Ett parti som ger sig i kast med uppgiften att medverka till att intala de anställda i företag utan framtidsutsikter att tryggheten ligger i en bevarad anställning påtar sig ett stort ansvar. En sådan politik gränsar till svekfullhet. Förr eller senare blir det uppenbart att tryggheten i jobbet snarare ligger i att byta anställning. Skall då något parti representerat i riksdagen låna sig till, som regel mot bättre vetande, att bibringa redan hårt prövade varvsarbetare falska förhoppningar om att framtidens jobb endast finns på varvet? Jag har noterat — jag märkte det också i Thage Petersons inlägg nyss — att socialdemokraterna inte längre kräver att Öresundsvarvet skall bibehållas. Skall jag tolka detta som en insikt hos socialdemokratin om att nedläggningsbeslut dess värre ibland måste tas? Vore det då inte bättre att vi, med insikt om detta, samlar alla krafter för att skapa nya jobb och inte krampaktigt kräver stöd till det bestående? En sådan politik kräver mod och röner föga uppskattning i inledningsskedet, det är helt klart. Det finns t.ex. inga fackliga intresseorganisationer på de icke bildade företagen, de företag som emellertid kan erbjuda framtidens jobb. På de nedläggningshotade företagen tenderar snarare de lokala bevarandeintressena att förstärkas. Varje parti här i riksdagen, oberoende av vilka band som finns till lokala intressegrupper, måste vinnlägga sig om ett speciellt stort ansvar då det gäller att se till helheten och inte enbart till det kortsiktigt populära. Kanske som ett försvar för den populistiska kortsyntheten i socialdemokratisk varvspolitik kräver socialdemokraterna i sin motion i anslutning till regeringens varvsproposition att regeringen redovisar en samlad och aktuell utvecklingsplan och finansieringsplan för Svenska Varv. Kravet är överflödigt när vi nyligen här i riksdagen har tagit del av Svenska Varvs strukturplan. Självfallet är det viktigt med långsiktighet och framförhållning i varvspolitiken, som socialdemokraterna ofta gör sig till tolk för. Nu finns det emellertid anledning att påminna om att långsiktigheten i industripolitiken inte får bli ett hinder för omprövning när så krävs. Marknadsutrymme, den egna industrins konkurrenskraft, andra länders industrisatsningar etc. sätter ofta snäva gränser för handlingsfriheten. Det är därför varken ”passivitet” eller ”uppgivenhet” som präglar regeringens varvspolitik, som reservanterna i näringsutskottet vill göra gällande. Tvärtom innebär varvspolitiken, såsom den utformats i strukturplanen, en långsiktig målsättning att omstrukturera varvsnäringen mot lönsamhet och konkurrenskraftig tillverkning inom både befintliga och nya sektorer. Det kan vara värt att här påminna reservanterna i näringsutskottet om innebörden av långsiktig socialdemokratisk varvspolitik, såsom den tog sig uttryck i början på 1970-talet. Det finns i det sammanhanget anledning att ge en eloge till den klarsyn som präglade 1970 års varvsproposition i vad gäller långtidsperspektivet. Svensk varvspolitik hade då att utformas utifrån radikalt förändrade konkurrensförutsättningar. Framför allt steg under 1960-talet Japan fram som den dominerande skeppsbyggnadsnationen. År 1960 svarade Japan för knappt 20 26 av världens totala fartygsproduktion. År 1965 hade denna andel vuxit till 45 20. Det var mot den bakgrunden som 1970 års marknadsbedömningar gjordes. Emellertid gjorde man senare, i 1974 års proposition, ett principiellt avsteg från den realistiska politik som man skisserade 1970. Det avsteget kom sedan att visa sig ödesdigert, eftersom det inledde ett expansionsskede i varvsnä ringen som visade sig vara mycket olyckligt under senare år. Den bakomliggande långsiktigheten i varvspolitiken fram till 1976 hade under några års tid förändrats från kontraktiv till expansiv politik. Skälet var dock att tidsföljden mellan dessa båda inriktningar av varvspolitiken blev omkastad. 1970 års varvsproposition svarade för realismen, 1974 års för en obefogad expansion som vi nu har stora bekymmer att klara ut. En långsiktig varvspolitik, som riksdagen förhoppningsvis i dag diskuterar, är således ingen som helst garanti för att svensk varvsnäring utvecklas mot internationell konkurrenskraft. Tvärtom kan det vara negativt om riksdagen binder upp Svenska Varv vid en långsiktig plan för varvskoncernens utveckling. Det är ofta sådana planer som socialdemokraterna kräver i näringspolitiska debatter här i riksdagen, berörande bransch efter bransch. Denna typ av branschplanering får emellertid ofta den negativa följden att den begränsar handlingsutrymmet och förlamar initiativkraften hos de berörda företagen. Jag anser därför, i enlighet med utskottsmajoritetens mening, att det är naturligt och angeläget att Svenska Varv med utgångspunkt i kravet på lönsamhet fr.o.m. år 1985 — det krav som ägaren staten har ställt upp — får ta på sig det hela och odelade ansvaret för koncernföretagens utveckling. Den fortlöpande planeringen inom koncernen bör självfallet resultera i ett långsiktigt utvecklingsprogram av den typ socialdemokraterna åsyftar i sin motion. Det ankommer dessutom på regeringen som utövare av ägarfunktionen att aktivt följa planeringen inom Svenska Varv och fortlöpande ta ställning till de centrala utvecklingslinjerna. Att däremot, som det görs gällande i debatten ibland, här i riksdagen fastlägga en särskild plan för varvsindustrin i form av ett politiskt dokument, skulle enbart få negativa och kanske på sikt förödande konsekvenser för varvsindustrins omställning till företagsekonomiskt lönsam produktion. Låt mig så, herr talman, uppehålla mig något vid den aktuella situationen för Svenska Varvs-koncernen. Som framgår av den redovisning som jag lämnat i propositionen, finns både positiva och negativa avvikelser i förhållande till de prognoser som låg till grund för riksdagens beslut om strukturplanen för koncernen förra året. För vissa av enheterna i den s.k. omstruktureringssektorn — som främst omfattar varven — följs eller överträffas de tidigare planerna. Jag tänker här främst på Uddevallavarvet och Arendalsvarvet. För andra varv, främst Kockums och Karlskronavarvet, har resultatet utvecklats avsevärt sämre än beräknat. Vidare bedöms hanteringen av Svenska Varvs fartygsengagemang ge avsevärt lägre vinster än vad som tidigare beräknats. Det höga ränteläget påverkar också finansnettot starkt negativt. Osäkerheten i bedömningarna är emellertid stor, speciellt i vad avser Kockums och Karlskronavarvet. För Svenska Varvs kommersiella sektor, som omfattar industriföretagen inom gruppen, väntas resultatet i huvudsak följa uppgjorda planer. Sammanvägt bedöms resultatutfallet för koncernen bli sämre än beräknat. De tidigare tillskotten gav Svenska Varv möjlighet att täcka oförutsedda förluster om ca 2 250 milj.kr. innan aktiekapitalet behövde tas i anspråk. Enligt de bedömningar som nu föreligger skulle ca 1200 milj.kr. härav behöva tas i anspråk fram t.o.m. år 1984. Som jag framhållit i propositionen kan ytterligare ägartillskott till Svenska Varv inte påräknas. Ytterligare försämringar av resultatet kan därför äventyra ett framgångsrikt genomförande av strukturplanen, varför åtgärder snabbt och kraftfullt måste sättas in om risk finns för ytterligare resultatförsämringar. Vilka dessa åtgärder bör bli måste det självfallet, som jag tidigare sagt, ankomma på bolaget att självt besluta om. För Karlskronavarvet har beslut fattats om att anpassa tillverkningsvolymen till de bedömda framtida avsättningsmöjligheterna för marina fartyg samt produkter inom vindkraftsoch plastområdet. I propositionen föreslås att 100 milj.kr. bör finnas tillgängliga för att förbättra möjligheterna att uppnå den bedömda tillverkningsvolymen. Överläggningar pågår f.n. mellan Karlskronavarvet och den svenska marinen om vissa beställningar. Det ankommer emellertid främst på varvet självt att vidta sådana åtgärder att dess f. n. otillfredsställande konkurrenskraft avsevärt förbättras. En del av de nämnda 100 miljonerna bör därför användas för åtgärder som förbättrar varvets effektivitet. Den viktigaste punkten i varvspropositionen är förslaget att täcka Svenska Varvs nedläggningskostnader för Öresundsvarvet om sammanlagt drygt 1000 milj.kr. Förslaget möjliggör en mjuk avveckling av varvet genom att hela orderstocken färdigställs. Avvecklingen under en tvåårsperiod underlättar för de anställda att finna nya arbeten och ge de lokala arbetsmarknadsmyndigheterna tid att vidta erforderliga åtgärder. Jag tänker inte nu ta upp tiden genom att gå igenom förhistorien till Svenska Varvs nedläggningsbeslut, utan nöjer mig med att konstatera att det är en glädjande stor del av riksdagens ledamöter som nu uppenbart har kommit till insikt om det nödvändiga i att lägga ned varvet och i stället satsa resurserna på bärkraftiga projekt. Ett viktigt instrument för att kanalisera resurser till sådana projekt kommer Landskrona Finans att bli. Företaget kommer att få ett tillskott om sammanlagt 100 milj.kr. samtidigt som Öresundsvarvets anläggningar, så snart detta är möjligt, överförs till bolaget för en symbolisk summa. Bolaget representerar genom dessa tillskott den största särskilda regionalpolitiska insats som har vidtagits under senare tid i ett begränsat geografiskt område. Avsikten med bolaget är att stödja skapandet av varaktig sysselsättning i andra branscher än varvsindustrin i Landskronaregionen genom lämnande av krediter och garantier eller förvärvande av aktier i utvecklingsbara företag. I de inledande anförandena från utskottsrepresentanterna har bl.a. frågor som gäller Öresundsvarvets behandling här i kammaren tagits upp. Thage Petersons anförande formade sig i realiteten till ett enda stort och skuldmedvetet försvarstal för socialdemokratins ställningstagande i denna fråga under föregående riksmöte. Vi är ju klara över att det var ett olyckligt beslut riksdagen då fattade. Men det finns ingen anledning att gå djupare in på behandlingen av det ärendet. När Thage Peterson i sammanhanget säger "att jag som industriminister saboterat detta riksdagsbeslut, att vi tidigt startade en nedläggningsplanering och att detta visar förakt för riksdagen, faller detta givetvis på sin egen orimlighet. Vad som skedde var att socialdemokraterna och den dåvarande riksdagsmajoriteten på ett mycket bräckligt och bristfälligt underlag lyckades få riksdagen att besluta om att bibehålla en viss starkt förlustbringande produktion vid varvet. Det är ganska uppenbart att riksdagsmajoriteten i realiteten fördes bakom ljuset av de socialdemokrater och de ledande befattningshavare som hade en inblick i de verkliga förhållandena. Jag för min del varnade för en tendens att underskatta de svårigheter som Öresundsvarvet hade. Mina yttranden, som sedan föranlett en överläggning i konstitutionsutskottet, gick ut ifrån det faktum att det finansieila underlag som riksdagen anvisade för Öresundsvarvet inte gav Öresundsvarvet någon reell chans att gå vidare. Riksdagsbeslutet under fjolåret fattades alltså på helt felaktiga premisser. Thage Peterson frågade mig vilka konkreta åtgärder som vidtagits för att verkställa riksdagsbeslutet. Redan någon vecka efter riksdagens beslut den 5 juni i fjol stod klart att den inneliggande orderstocken var av den karaktären att de av riksdagen anvisade medlen var förbrukade. Att under sådana förhållanden vidta några konkreta åtgärder är självfallet omöjligt, och Svenska Varvs ledning drog den enda riktiga slutsatsen av detta förhållande. Riksdagen hade ju samtidigt uttalat att om inte varvsverksamheten kunde bringas till lönsamhet, fick man anpassa verksamheten till den givna totala ramen. Man hade alltså ett klart direktiv från riksdagen att anpassa verksamheten till den av riksdagen anslagna ekonomiska ramen. Det är alltså helt fel att nu anklaga Svenska Varvs ledning för att ha handlat felaktigt. Svenska Varvs ledning har uppfyllt de intentioner som låg i riksdagsbeslutet. Thage Peterson säger också att det har blivit en alltför kortsiktig inriktning av varvspolitiken. Jag tycker inte man kan säga det. Vi har ändå en strukturplan som underlag för vårt arbete. Den syftar till lönsamhet 1985. Det är både ett långsiktigt och ett företagsekonomiskt rimligt perspekti När Thage Peterson säger att socialdemokratin företräder en varvspolitik som har grundläggande skillnader mot den av mig förordade ställer jag mig litet frågande. Jag lyssnade på hans inlägg här och noterade att de grundläggande skillnaderna tydligen skulle bestå i att socialdemokratin för det första kräver att man måste göra sitt yttersta för att klara varvsindustrin, för det andra vill pröva alla uppslag seriöst och för det tredje kräver att staten engagerar sig i utvecklingen. Detta är det ganska sensationella industripolitiska program som Thage Peterson gav uttryck för här i talarstolen för en stund sedan. Är det på det sättet man markerar skillnaderna, förstår jag inte riktigt att socialdemokratin inte tidigare anslutit sig till propositionens slutsatser. Herr talman! Får jag sammanfatta det här inlägget genom att betona det Nr 155 angelägna i att Sveriges riksdag med dagens varvsdebatt söker vända ryggen åt det förgångna och riktar blickarna framåt. Den typ av industripolitik som vi varit tvungna att utveckla gentemot varven måste vara en sällsynt parentes i Sveriges politiska liv. Det statliga stödet till denna bransch har med hänsyn till de regionala förutsättningarna på varvsorterna, med hänsyn till budgetsituationen och med hänsyn till angelägenheten av alternativa och offensiva satsningar inom industrin fått en nära nog absurd omfattning. Alla krafter måste nu inriktas på att fullfölja Svenska Varvs strukturplan med kraft och målmedvetenhet och med inriktningen att spara kostnader och att bereda övertalig arbetskraft annan sysselsättning. Allt som fördröjer och försvårar detta målmedvetna strukturarbete försämrar också våra möjligheter till insatser i branscher där vi har och kommer att ha konkurrenskraft. Det är inte med planer och administrativa åtgärder vi på sikt klarar industrins framtid här i landet utan genom att så snabbt som möjligt ge den konkurrenskraft i en internationell miljö som trots allt präglas av marknadsekonomi.

Herr talman! Industriministern kom med sin standardkommentar — som han alltid brukar använda i politiska debatter gentemot motståndaren — nämligen att vi inte har några förslag, att vi är tomhänta. Nu vet ju kammarens ledamöter att detta inte är sant. Jag är så van vid industriministerns debatteknik att jag bara sitter och väntar på de olika konstbegreppen. Jag skall därför inte kommentera den saken. Jag har debatterat med herr Åsling förr. Oftast är det så att han först i sitt tredje inlägg, när han vet att jag inte har någon debattid kvar, kommer med de mest våldsamma angreppen och frågorna. Därför vädjar jag till industriministern att han i så fall genom att ta upp sådant redan i nästa inlägg, medan jag har tid kvar enligt riksdagens debattregler, ger mig möjlighet att bemöta honom. Får jag börja med Öresundsvarvet. Industriministerns tolkning här är att vi skulle acceptera en nedläggning av Öresundsvarvet. Jag sade så här: Riksdagen befinner sig nu i en tvångssituation. Avvecklingen av varvet har gått så långt att det inte längre är möjligt att framgångsrikt genomföra riksdagsbeslutet. Industriministern och Svenska Varvs koncernledning har sett till att möjligheterna är obefintliga att genomföra den tidigare beslutade utvecklingen vid Öresundsvarvet. Det tycker jag är beklagligt. Jag hävdar att riksdagens beslut för ett år sedan var ett riktigt beslut. Utvecklingsplanen hade sina möjligheter, om den hade fått en chans. Men industriministern gav inte utvecklingsplanen någon sådan. När det gäller kostnadssidan har jag tidigare i debatter med industriministern framhållit att de kalkyler för prognosfartyg som användes i den lokala utvecklingsplanen hade hämtats från Svenska Varvs koncernlednings prognoser. Jag har tidigare frågat industriministern: Vilka prognoser och kalkyler använde regeringen och industriministern när det gäller propositionen till riksdagen? De har ju icke hållit på en enda punkt. 2 Det var inte bara Öresundsvarvet som gick sämre än väntat. Industriministern har ju erkänt att också Kockums och alla andra varv har gått sämre än väntat och att de inte har hållit sina planeringar. Därför upprepar jag återigen den väsentliga frågan till industriministern: Vilka åtgärder vidtog industriministern i syfte att omsätta riksdagsbeslutet i handling? Det är en fråga som jag tycker att kammarens ledamöter har rätt att få ett svar på. Vidare är det viktigt att vi satsar på det nya. Men vi får inte ge upp det gamla som är utvecklingsbart. Vi skall undersöka vilka möjligheter vi har när det gäller att utveckla våra basindustrier och även varvsindustrin. Det är ju inte så, herr industriminister, att regeringen har lagt fram några förslag till Sveriges riksdag som vi har sagt nej till. Jag ställer frågan: Vad är det för industriprojekt som industriministern kommit med och som vi stoppat här i Sveriges riksdag? Såvitt jag vet har vi inte sagt nej till ett enda industriprojekt som Nils Åsling föreslagit i riksdagen.

Herr talman! Man skall tänka sig för när man talar, så att man inte råkar säga vad man innerst inne tänker — det är en politisk maxim som man kan ha nytta av i en parlamentarisk debatt. Ett yttrande av industriministern i hans långa anförande gick ut på att han angrep framför allt socialdemokraterna — indirekt även oss — för att de hade alltför stor benägenhet att vilja satsa stora resurser på att rädda företag utan framtidsutsikter. Var det månne en spegling av det som rör sig i industriministerns undermedvetna? I så fall tror jag att det är av vikt att vi får ett rakt svar på frågan om industriministern anser att den svenska varvsnäringen består av företag utan framtidsutsikter och om det är detta som hela tiden varit grundförutsättningen för den borgerliga regeringens varvspolitik. Man kan ute i praktiken lätt få uppfattningen att det förhåller sig så.

Är det den tysta förutsättningen — att det skall bli fler nerläggningar av varvsenheter när väl Landskronavarvet är nedlagt — som speglar sig i sådana yttranden som det av industriministern nyss? Jag vill gärna ha reda på det. Vi har hört till leda industriministerns tal om offensiva satsningar. Men vi kan väl ändå vara överens om, Nils Åsling, att det är mest fraser. Hur mycket skattelättnader ni än består det svenska privatkapitalet, hur mycket ni än för de människornas skull skär ner offentliga utgifter på olika områden och hur mycket ni än försöker erbjuda dem ledig arbetskraft genom er arbetslös hetsskapande politik, så visar det ju sig att det inte hjälper — de investerar inte Nr 155 mer, de förnyar inte alls såsom rimligt vore. De sysslar med spekulativa verksamheter eller för kapital ur landet. De vill inte vara med och förnya detta land industriellt. Då måste man väl ändå konstatera att hela förutsättningen för en sådan politik, som bygger på några stora och ekonomiskt mäktiga människors goda vilja, den är tomhet och intet.

Herr talman! Thage Peterson ber mig spara de våldsamma angreppen. Men jag hade inte tänkt komma med några sådana i dag — jag har min vänliga dag i dag. Dessutom har jag respekt för Thage Petersons försvarstal — det sade jag i mitt tidigare inlägg. Jag förstår det socialdemokratiska dilemmat, att man förleddes av lokalt opinionstryck och kanske också partitaktiska spekulationer att hoppa i galen tunna i fjol och trumfa igenom ett lättfärdigt beslut i riksdagen. Det är någonting som tillhör historien, och det finns ingen anledning att kommentera detta ytterligare i dag. Jag reagerar dock när Thage Peterson säger att riksdagen befinner sig i en tvångssituation. Det är faktiskt en myt. Riksdagen har självfallet alltid möjligheter att besluta. Vad som gör att vi befinner oss i en tvångssituation när det gäller varvsnäringen i detta land det är den internationella marknadsutvecklingen och det är vår bristande konkurrenskraft. För att vi skall lyckas med den industriella uppbyggnaden krävs den gemensamma utgångspunkten att vi inser att vi måste förbättra vår konkurrenskraft, att vi måste få ner vårt kostnadsläge, att vi måste arbeta mera. Vi måste, kort sagt, möta konkurrenterna med konkurrenskraftiga produkter och priser. Det är detta som är den tvångssituation som hela det svenska näringslivet befinner sigi, men naturligtvis i särskilt hög grad varven, där vi internationellt sett har en så påtagligt pressad situation i dag. Frågan om vem som svarade för de kalkyler som användes, dvs. de bristfälliga kalkyler som i något fallt.o.m. innebar en kostnadstäckning som låg under 50 926, är i och för sig av underordnad betydelse. Det väsentliga är att Svenska Varvs ledning ser till att sådana missöden inte upprepas. Det var också den konkreta åtgärd som vidtogs — det kan jag försäkra Thage Peterson — när man upptäckte att de kalkyler som låg till grund för en del leveranser från Öresundsvarvet inte var realistiska. Låt mig sedan säga till Jörn Svensson att jag tror på svensk varvsindustri. Men jag tror att vi skall sikta på en varvsindustri som har en volym och en produktionsinriktning som ansluter sig till det marknadsområde som vi realistiskt sett kan erövra. Jag vill också påstå att det finns goda möjligheter — naturligtvis under förutsättning att vi klarar vår konkurrenskraft — att styra över resurserna på produktområden där vi är mera konkurrenskraftiga. Jag pekade i mitt anförande på offshore-industrin, som ger intressanta möjligheter. Jag pekade också på den alternativa energiproduktionen, dvs. vindkraften etc., som ju uppenbart ger intressanta utvecklingsmöjligheter 23 för svensk industri och då också varvsindustrin.

Herr talman! Det lät så vackert när industriministern sade att riksdagen ju alltid har möjligheter att besluta. Jag förmodar att det var ett utslag av industriministerns vänliga dag. Men riksdagen vet samtidigt hur riksdagsbeslut efter riksdagsbeslut nonchaleras av regeringen — vi har ju exempel som Öresundsvarvet, glasindustrin, tekoindustrin. Det är farligt för vårt demokratiska liv att ha en regering och en industriminister som motverkar riksdagsbeslut. Industriministern försökte tidigare göra gällande att utvecklingssatsningar i varvsindustrin skulle betyda att onödig industrikapacitet konserveras. Han hade heller inte någon tro på basnäringarnas möjligheter att utvecklas. Jag tycker det är allvarligt att vi möter en sådan inställning hos den som är huvudansvarig för landets industripolitik. Enligt min mening måste vi akta oss för att låta förhoppningarna om framtidsbranscherna leda till att vi accepterar att vår basindustri rustas ner och slås ut. Vi behöver basindustrin, inte bara för att den svarar för en avsevärd del av industrins sysselsättning utan också därför att många andra industribranscher är beroende av att vi har basindustri kvar i landet. Dessutom är det felaktigt att, som industriministern gör, hävda att basindustrin inte skulle ha några utvecklingsmöjligheter. Där finns stora möjligheter till utveckling, som vi har anledning att ta vara på. Vidare skulle jag vilja beröra en djupare fråga. Vad har regeringen att erbjuda de människor som arbetar i industrier som skall läggas ned? Jo, att alternativet till sysselsättning är enbart arbetslöshet. Strukturförändringarna var enklare under tillväxtens år — då skapades nya jobb. Men nu skapas inga nya jobb. Det förs ingen industripolitik som gör att det skapas nya jobb. Vart skall människorna flytta? De skall flyttas till arbetslöshet, menar industriministern uppenbarligen. Kan industriministern inte förstå hur människor känner det som är utsatta för arbetslöshetens hot och förbannelse? Är det så konstigt att människor slår vakt om sina gamla jobb? Är det så konstigt att dysterheten sprider sig när den industriella nedrustningen tilltar och arbetslösheten sprider sig som ringar på vattnet? Hur blir framtidstron i ett land där man bara avvecklar och avvecklar och inte satsar på utveckling och nya jobb? Investeringarna rasar, pengarna placeras i icke produktiva saker, och det är finansavdelningarna ute i det stora industriföretagen som verkar vara de mest aktiva. Men allt detta tycker industriministern uppenbarligen är i sin ordning. Det tycker jag är ett dystert facit av denna varvsdebatt.

Herr talman! Herr statsrådet har sin vänliga dag i dag, förkunnar han. Det Tisdagen den var ju ett verkligt understrykande av den borgerliga industripolitikens 2 juni 1981 innehåll — när industriministern har sin vänliga dag lägger han bara ned två varv. Hur gör han de dagar då han inte är så vänligt stämd? Så till resonemanget om marknadshushållning. Där måste föreligga någon sorts missförstånd. Eller också har industriministern råkat in i någon form av — skall vi säga — religiösa grubblerier. Marknadsekonomin är för honom någonting som finns ovan oss, något övermäkigt vars godtycke vi bara har att böja oss för, ungefär som gamla tiders människor fick böja sig för svält, naturkatastrofer och missväxt. Det är ingenting som man kan påverka. Tvärtom, det är mycket farligt att börja påverka och röra i marknadsekonomin. Den skall få sköta sig själv. Det kan bli hemska konsekvenser om vi är förmätna nog att börja peta i den. Det är just här som hela felet i den borgerliga industripolitiken och den ekonomiska politiken ligger, för faktum är att marknaden kan påverkas. Den kan påverkas av en offensiv politik. Även så länge samhället behåller sina grundläggande kapitalistiska ramar, sin kapitalistiska karaktär, finns det faktiskt sådana aktionsmöjligheter. Det är just det som är idén med en planmässig, offensiv och progressiv industripolitik. Industriministern — och även den borgerliga regeringen — har ungefär denna attityd till det privata industrikapitalet och finanskapitalet: Du skall trivas. Vi skall göra det så bra för dig som möjligt. Vi skall ge dig så stora fördelar som möjligt. Men vi skall absolut inte ställa några som helst krav på att du i utbyte mot dessa förmåner, denna ökade lönsamhet, dessa ökade vinster, dessa bidrag som du får av stat och samhälle, skall göra någonting. O nej, det får marknadsekonomin sköta. Inga motkrav! Bara förmåner! Bara fördelar! Om pengarna sedan hamnar i Brasilien eller i Sverige kan naturligtvis inte en regering bry sig om. Det vore ju att ifrågasätta det privata storkapitalets auktoritet. Vad det i verkligheten skulle kunna handla om vore att man påverkade marknaden, att man skapade marknader genom parallella offensiva satsningar på den inrikes sjöfarten, på järnvägsväsendet, när det gäller nya processanläggningar inom industrin, när det gäller energiväsendet, när det gäller att undersöka om länder i tredje världen är intresserade av att bygga upp självständiga flottor som ett led i biståndsverksamheten osv. Men det gör man inte. Vad har ni egentligen gjort för detta? Ingenting. Ni har inget långsiktigt tänkande. Ni har inte något sammanhang i er politik. Det är det som är det stora felet.

Herr talman! Thage Petersons fortsatta försvarstal för socialdemokratins olyckliga ställningstagande den 5 juni i fjol här i kammaren blir alltmer ansträngt. Han kommer in på nya områden: att jag inte skulle tro på basnäringarna t.ex. Självfallet tror jag på basnäringarna. Vi diskuterade ju skogsindustrin häromsistens. Jag har anledning att i de yttersta av dessa 25 dagar sysselsätta mig mycket med stålindustrin och med gruvorna, så självfallet tror jag på basnäringarna. Men det är ju för att kunna utveckla basnäringarna och för att kunna utveckla också nya produkter på nya områden som jag menar att vår varvsindustripolitik egentligen har varit väldigt olycklig och att den måste bli en parentes i vår politiska historia. Varven måste bli lönsamma. Varven kan inte fortsätta att åderlåta den här nationen på resurser som vi behöver för andra ändamål. Hur många hundra miljoner extra kostar nu t.ex. socialdemokratins olyckliga ställningstagande i fjol, som då händelsevis fick riksdagsmajoriteten med sig? Har Thage Peterson gjort någon kalkyl på det? Jag är förvissad om att det är åtskilliga hundra miljoner som hade kunnat disponeras bättre — på småföretag, till innovationer, till nya produkter — som den vägen bara läckte ut ur statskassan. Jag förstår alltså att försvarstalet blir alltmer ansträngt. Men låt oss då lämna detta och försöka rikta blickarna framåt. Jag är beredd att medverka till att skaffa alternativ sysselsättning. I realiteten är det så att större delen av industridepartementets verksamhet i dag är inriktad på just denna uppgift: att skaffa ny sysselsättning, att främja alternativ produktion och att främja en modernisering i svensk industri. Får vi bara tillräcklig konkurrenskraft är jag övertygad om att vi också får den bredd på tillväxten i industrisektorn som vi är i starkt behov av. Jag kan ge Thage Peterson rätt i att den nuvarande utvecklingen inte alls är tillfredsställande. Men vad beror den på? Jo, på vår bristande konkurrenskraft. Till Jörn Svensson vill jag säga att han som vanligt kommer in på intressanta ideologiska frågor. Det är märkligt att det är från den yttersta vänstern som den ideologiska debatten aktualiseras, men det kanske också är symptomatiskt. Marknadshushållning är enligt min uppfattning någonting övermäktigt, säger han. Nej, inte alls. Jag är medveten om marknadshushållningens, marknadsekonomins, brister. Det finns alldeles uppenbara brister i en okontrollerad marknadshushållning. Den marknadshushållning jag förespråkar sker alltså inom socialt acceptabla ramar — självfallet — men framför allt accepterar jag marknadsekonomin därför att det inte finns något bättre instrument för att styra resurserna i ett samhälle. Det är ju ändå så att människor har krav på meningsfulla produktionsinsatser och på att de är rationella. Och vad är marknadshushållningen annat än en respekt för det rent rationella i varuproduktionen?